Herr talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att miljöministern nu har inträtt i kammaren. Det är väl riktigt när debatten huvudsakligen handlar om miljöpolitik. Herr talman! Vi lever i ett avundsvärt land. I en alltmer miljöförgiftad värld har naturen varit snäll mot Sverige. Mycket talar för att vi i vårt hörn av världen har oddsen på vår sida i kampen mot luftoch vattenföroreningar, förgiftningsrisker, rovdrift på naturtillgångar osv. Långt ifrån alla länder har ett så gynnsamt utgångsläge. Det som gör Sverige till ett lyckligt lottat land är bl.a. följande. — Landet är stort i förhållande till invånarantalet. —- Industrierna är spridda över stora delar av landet. - Klimatet motverkar smogbildning, massangrepp av skadegörare och liknande. —- Totalt sett har vi faktiskt mer friskt vatten än vi någonsin kan förbruka. — Sverige ligger relativt långt ifrån de delar av den europeiska kontinenten som har de stora föroreningarna, vilka vi dock på senare år påtagligt fått känna av. —- Landet är i mycket liten utsträckning överbyggt och asfalterat. Skog och öppen natur dominerar på ett helt överväldigande sätt och bidrar till luftrening och syrebildning. — Vi har länge haft ett politiskt system som värnar om miljöintressena i större utsträckning än tidigare. Samhället har starka styrmedel på miljövårdens område, och svenskens miljömedvetenhet har blivit allt större på bara några årtionden. Det är mot denna bakgrund förvånande att miljöpolitiken inte fått större utrymme i den politiska debatten. Företrädare för de olika riksdagspartierna har efter valet förklarat att de nog inte framhållit miljöintressena tillräckligt — detta trots att vi i Sverige fått ett nytt parti, bildat efter utländska förebilder, vilket har miljövård och liknande som så gott som enda intresse. Jag anser därför att det är dags att på nytt föra in miljöintresset också i Sveriges riksdag. Från en del håll har hävdats att vi i Sverige är världsbäst på miljövård. Det kan hända att vi inom vissa områden nått längre än andra länder, men det finns också fall där vi inte är mycket bättre än vad man är i u-länderna. Det är ganska ointressant om vi är världsbäst eller inte så länge vi inte är helt bra. Vi har fortfarande miljöproblem — många, stora och farliga. Nya tillkommer så gott som dagligen, speciellt inom industrin, där material och tillverkningsprocesser ofta kastas in utan tillräcklig garanti för deras oskadlighet. I dagens Sverige har vi alla förutsättningar för att framgångsrikt bekämpa detta problem. Det är inte bara det att vi av en lycklig slump råkar ha ganska idealiska naturliga förutsättningar och dessutom besitter de politiska styrmedel som behövs — det är också ett faktum att det finns en allmän medvetenhet och vilja att göra något åt miljöproblemen. Denna allmänna medvetenhet om miljöproblemen är som nämnts ganska ny. Det är därför inte märkvärdigt att många såväl bland allmänheten som i massmedia har gripits av miljövågen och ser hot i alla lägen — också där sådana inte finns. Även motsatsen förekommer, inte minst bland politiska beslutsfattare — att man nonchalerar hoten. Det är inte ovanligt att man på det lokala planet slår vakt om verksamheter och företeelser som har bristfälliga anordningar för sina utsläpp. Man bagatelliserar allvarliga brister för att man vill rädda arbetstillfällen. Det mest uppmärksammade exemplet på detta var BT Kemi i Skåne, där kommun och hälsovårdsmyndigheter slog vakt om ett företag som sedermera fick beteckningen 1970-talets största miljökatastrof och som till dags dato orsakat skattebetalarna en saneringskostnad på 40 milj.kr. När jag i mitten av 1960-talet i egenskap av hälsovårdsordförande i en grannkommun slog larm om verksamhetens miljöfarlighet var det ingen som lyssnade — varken de lokala organen eller länsmyndigheterna. I dag hade man förhoppningsvis handlat annorlunda, men det blev en dyrbar läxa. De flesta miljöexperter vet att hotet mot miljön kommer huvudsakligen från den industriella sektorn genom utsläpp i luft och vatten och från uppvärmning med fossila bränslen. Därför har kraven på rökoch avgasrening skärpts och blivit hårdare. Samma förhållande gäller utsläppen i vattendrag. Det är därför förvånande att man med sådan frenesi angriper jordbruket, som enligt många bedömare är den näringsgren som är mest miljövänlig. Utöver att jordbruket tjänar primärändamålet att framställa livsmedel håller jordbruket landskapet öppet. När man vet detta blir man överraskad över årets regeringsförklaring. Där står följande att läsa: ”På fem år bör användningen av bekämpningsmedel i jordbruket halveras.” I sin skrift Idéform 1984 nr 6 säger socialdemokraterna: ”Vad gäller jordbruket påpekas att vi måste stödja ett kemikaliefritt jordbruk och kraftigt minska eller helt förbjuda användningen av kemiska gödningsmedel.” Liknande uttalanden har gjorts av andra partier och organisationer. Ingen ifrågasätter det allvarligt menade uppsåtet med dessa propåer, men skall de tas på allvar måste de också vara sakligt underbyggda och inte vilande på känslomässiga antaganden. Vad är det nu man vill förhindra, och vad är det man är rädd för? Är det att kemiska substanser farliga för människor och djur skall återfinnas i de färdiga produkterna? I vårt land genomgår de odlade produkter som saluförs en mycket noggrann kontroll bl.a. avseende skadliga rester av bekämpningsmedel eller mindre farliga ämnen. Ivar Virgin har tidigare i dag berättat om detta. Hittills har inga alarmerande rapporter kommit om att grönsaker eller frukt som odlats i Sverige skulle innehålla några rester av betydelse. Man kan fråga sig om det är handhavandet som är farligt. Det är det naturligtvis, det kan man inte komma ifrån. I Giftinformationscentralens undersökning heter det bl.a.: ”Trots att de bekämpningsmedel vi använder ofta är mycket giftiga, orsakar de sällan allvarliga förgiftningar. Mellan åren 1969 och 1983 har 19 personer i Sverige dött på grund av förgiftning av bekämpningsmedel. Bara tre av fallen var olyckor. De övriga förklarades som självmord. Alla som dött av förgiftning har varit vuxna och de allra flesta män. Undersökningen gäller främst tiden 1979-1983. En stor del av de som råkat ut för förgiftningsolyckor under denna tid har varit barn eller vuxna män. Barnen har i de flesta fallen kommit åt att äta något bekämpningsmedel — ofta myggeller myrmedel, som används ganska flitigt i hushållen. De vuxna män som drabbats har i regel sysslat med besprutning och på så sätt andats in giftet.” I de allra flesta fall där den förgiftade fått några symtom betraktar giftinformationscentralen dessa som lindriga eller måttliga. Enligt undersökningen är antalet akuta förgiftningar av det här slaget i Sverige relativt sett mycket litet i jämförelse med t.ex. länder i Östoch Sydeuropa. Mot bakgrund av dessa produktundersökningar och förgiftningsfall är alltså faran med bekämpningsmedel mindre än en tiotusendel i förhållande till de skador som t.ex. trafiken kräver eller, för att ta ett annat exempel, vad rökning och alkoholbruk åstadkommer. I de senare fallen torde ett förbud i allra högsta grad vara befogat, om myndigheterna nu ömmar så om medborgarnas hälsa. Det råder inget tvivel om att såväl gödselmedel som kemiska bekämpningsmedel kan påverka miljön eller användas fel. Men man måste då också väga in dessa medels positiva påverkan för en tryggad livsmedelsförsörjning och deras betydelse för att förhindra att naturen själv producerar gifter av betydligt värre slag. Den dödsgiftiga mjöldrygan är bara ett exempel på en sådan naturlig giftproduktion, och det finns många andra, vilket Ivar Virgin också framhöll i sitt anförande. Undersökningar utförda av lantbruksuniversitetet visar att konventionellt odlade produkter har högre råproteinhalt, högre renproteinhalt och högre glutenhalt än t.ex. biodynamiskt odlade. Inte minst i valrörelsen har proteinhalten i det svenska vetet varit i debattens centrum. Utan kvävetillförsel genom handelsgödsel hade proteinhalterna varit betydligt lägre. Vad man för dagen kan tänka sig som alternativt odlade produkter är växthusgrönsaker. Det är betydligt svårare i fältodlingar. Vet kritikerna mot handelsgödsel att så gott som all tomatodling i vårt land och i andra västeuropeiska länder sker i form av jordfri odling med tillförsel av flytande näringsmedel? Det är näringsmedel som dessa kritiker kallar kemisk konstgödsel. En annan aspekt är att ca 50 90 av jordbruksproduktionen beror på att växtodlarna använder handelsgödsel och skyddar sina grödor med bekämpningsmedel. Vad detta betyder för vårt samhälle är självklart med tanke på bl.a. prisbilden. För jordens befolkning är västvärldens jordbruksöverskott en livsmedelsreserv, som ofta behöver anlitas och som blir alltmer betydelsefull. Det står också helt klart för de viktiga organ som arbetar med dessa problem, t.ex. FAO, WHO, Världsbanken, biståndsorganisationer och flera u-landsregeringar. Att jag i den allmänpolitiska debatten har tagit upp miljöaspekter framför allt inom jordbrukets område sammanhänger med den ensidiga debatt som under valrörelsen utan saklig grund drabbat jordbruket. Tidigare talare har framhållit att det i kommuner, hushåll m.m. används kemiska bekämpnings medel på ett kanske många gånger oansvarigt sätt. Totalt använder man ca 14 000 ton bekämpningsmedel i Sverige. Jordbruket svarar för 4 800 ton, hushållen för 900 ton och industrin för 9 000 ton. Varför vill man inte halvera mängden bekämpningsmedel i industrin eller i hushållen, dvs. i närmiljön? Enligt många opinionsundersökningar är miljöförstöringen den fråga som oroar och intresserar en stor del av befolkningen, ibland mer än arbetslöshe ten och de ekonomiska frågorna, ibland mindre. Detta har lett till att samtliga partier — kanske inte i denna valrörelse, men det sker ofta — omvandlas till miljöpartier vart trejde år. Deras företrädare vet att det med hjälp av miljöfrågorna går att locka väljare till sig. Den nye miljöministern har förklarat att socialdemokraterna i vissa orter inte framhållit miljöfrågorna tillräckligt, och i dessa orter har partiet förlorat röster. Mot den bakgrunden kan det vara intressant att studera hur den praktiska miljöpolitiken utförs av stat och kommuner. Det är ingen vacker bild som visas. Fortfarande planeras bostäder, industrier, vägar, energiproduktion, etc. som på det glada 60-talet. I min hemstad Landskrona byggs nya bostäder i tätortens mest förorenade områden, ett stenkast från järnvägsvagnar lastade med ammoniak. I Falun byggs bostäder i närheten av en farlig svavelsyrafabrik. I Nacka byggs nya bostäder på en gammal soptipp intill en ny oljehamn. Trots att tjänstemän i hälsovårdsnämnden, länsstyrelsen och naturvårdsverket föreslagit ett nej har politiker på alla nivåer, senast i regeringen, sagt ja till byggandet. Man kan också notera att hälften av alla som dömts för brott mot miljöskyddslagen är kommunala verksamheter, som åtminstone formellt står under politikernas kontroll, politiker som kommuninvånarna väljer vart tredje år. Det är inte alls fråga om en grupp skumma affärsmän med grumligt förflutet och äventyrliga ekonomiska transaktioner i bakgrunden utan kommunala beslutsfattare som är satta att bevaka kommuninvånarnas intressen. Det tyder inte på att de tar miljöskyddet på allvar. Det förekommer t.o.m. att kommunala företrädare anfört som argument att de genom att bryta mot miljöskyddslagen har sparat pengar åt kommunen. Som jag har sagt tidigare sprutar man bekämpningsmedel i bostadsområden, i parker, på lekplatser och på idrottsplatser för att spara pengar i stället för att sköta ogräsbekämpningen manuellt. Herr talman! Det är därför på tiden att dessa frågor på ett helt annat sätt än tidigare blir belysta här i Sveriges riksdag.
Jag vill rikta kammarens uppmärksamhet på att anslag om kvällsplenum nu har uppsatts.
Jag vill göra talaren uppmärksam på att repliken gällde Ulf Lönnqvists anförande.

Herr talman! Miljön är den omgivning vi lever i. Därför berör miljöfrågor oss alla ständigt. Miljön är vår gemensamma egendom och en väsentlig del i vår tillvaro. Förstörd miljö begränsar våra möjligheter och beskär tillvaron. På samma sätt är god miljö en omistlig tillgång för oss. För socialdemokraterna är det ett övergripande politiskt mål att främja människans livsmiljö i alla avseenden. Det gäller både internationellt och nationellt, ty miljöfrågorna känner inga nationsgränser, de är allmänmänskliga och världsomspännande. Deras karaktär och omfattning, allvar och mångsidighet ger det internationella solidaritetsbegreppet en ny dimension. På miljöområdet är det alltmer uppenbart att jorden är en och odelbar. Internationellt förpliktigar det oss till en aktiv medverkan i ett mellanfolkligt samarbete för alla människors rätt till en god miljö. Det betyder samverkan kring internationella åtgärder för att rädda miljöer som hotas av förstörelse och för hushållning med knappa resurser, men också en kamp för att tillgångar skall fördelas rättvist mellan jordens folk. Nationellt förpliktar det oss till ett intensivt reformarbete för att söka ge alla en livsvänlig miljö, för att förebygga att oförnuft, bristande kunskap och kortsiktiga ekonomiska vinstintressen får föröda omistliga delar av vår livsmiljö. Det fascinerande är att förutsättningar och möjligheter på miljöns område ständigt förändras. Nya problem dyker upp, andra försvinner. Våra krav på miljön beskriver inte ett tillstånd utan är uttryck för en politisk viljeinriktning. För socialdemokratin innebär detta en strävan att ge var och en en livsvänlig miljö, vilket är liktydigt med höjd levnadsstandard och rättvisare fördelning av de gemensamma tillgångarna och resurserna. Så är också tillståndet i miljön en viktig förutsättning för mänsklig livskvalitet, för känslan av frihet. Ty vilken frihet kan den känna som varje dag tvingas gå med oro till en arbetsplats tyngd av dålig miljö? Vilken frihet kan den känna som inte längre har förutsättningar att bada i sjön därför att vattnet är förorenat? Vilken frihet känner den som inte längre kan höra fågelsång i skogen därför att miljöförstörelsen tagit bort skogsfågeln? Vilken frihet känner den som av luftföroreningar drabbats av allergier och sjukdom? Så begränsar miljöförstörelsen friheten — livskvaliteten — för de många människorna. Ty det är hela tiden den enskilda människan som blir lidande av miljöförstörelsen. Och ändå har den enskilde sällan någon möjlighet att av egen kraft hävda sina miljökrav, att skydda sin livsmiljö. Ändå är ju miljön vår gemensamma egendom. Kerstin Ekman menar att man kan begränsa marknadskrafternas påverkan genom miljöavgifter. Det skall inte vara gratis att förorena, säger hon. Skall man av det dra slutsatsen att bara man betalar en avgift får man förorena? Nej, Kerstin Ekman, enskilt vinstintresse kan aldrig säkra en livsvänlig miljö åt alla. Miljöpolitiken måste byggas på hänsynstagande och tolerans, på känslan av solidaritet, på gemensamt ansvarstagande. Endast så kan vi genom aktiva insatser förbättra miljön och därmed öka de enskilda människornas frihet. Den friheten kan aldrig åstadkommas genom en begränsning av samhällets möjligheter till handlande, aldrig åstadkommas om man tar ifrån samhället resurser och möjligheter. Det finns de som tror att man ökar mänsklig frihet genom att ta ifrån samhället resurser och handlingsmöjligheter. Det finns de som tror att man genom att ta bort bindande regler och bestämmelser ur miljöskyddslagstiftningen ökar friheten. Men de som tror detta kan aldrig skapa förutsättningarna för att ge alla människor den frihet som en god miljö är en förutsättning för. Och menar vi något med att den goda livsmiljön skall vara en rättighet och en tillgång för alla människor, då måste vi också vara beredda att ge samhället kraft och styrka, resurser och möjligheter. Men styrkan och kraften i miljöpolitiken är samtidigt beroende av ett brett engagemang från många människor. Därför är folkrörelsernas och de fackliga organisationernas engagemang en förutsättning för miljöpolitikens styrka. Miljögruppernas kunnande, vilja och idealitet blir viktiga hörnstolpar i ett brett samhälleligt engagemang som krävs på miljöområdet. Det är på det sättet vi gemensamt kan lösa problemen. Samtidigt vet vi att bara en aktiv reformverksamhet ger förutsättningar att stoppa miljöförstörelsen. Socialdemokratin har gått i spetsen för ett intensivt reformarbete som präglat utvecklingen i vårt land från tidigt 1960-tal. Det är ett arbete som fört vårt land till en internationell tätposition på miljöpolitikens område. I tidigare inlägg på miljöområdet som gjorts här har man menat att den gångna treårsperioden präglats av illa genomtänkta utspel. Det var så Ivar Virgin uttryckte det. Naturligtvis har han fel. Under den gångna treårsperioden har socialdemokratin återinfört den aktiva miljöpolitik som vi saknade under de sex borgerliga åren. Låt mig ta några exempel. Under de gångna tre åren kom bl.a. skärpta krav på svavelutsläpp från mindre koleldade anläggningar. Tiveden avsattes som landets artonde nationalpark. En ny lag om spridning av bekämpningsmedel som ger kommunerna rätt att totalförbjuda användningen av fenoxisyror för lövslybekämpning infördes, liksom en särskild miljöskyddsavgift på prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen. En ny lag för skydd av våra lövskogar, regler för hänsynstagande till naturvårdens intressen i samband med jordbruksdrift infördes. Miljöskyddslagen ändrades så, att regeringen kan utpeka vissa områden som särskilt föroreningskänsliga. Det första blev Ringsjön i Skåne. Inskränkningar i avverkningsmöjligheterna i de fjällnära skogarna, åtgärdsprogram för luftföroreningar och försurningen med begränsningar av svaveldioxidutsläppen med 65 96 och svavelutsläppen med 30 96 fram till mitten av 1990-talet infördes. Katalytisk avgasrening på bilar infördes, liksom blyfri bensin. Användningen av fodertillsatser som innehåller antibiotika förbjöds. En lag om kemiska produkter kom, en kemikalieinspektion inrättades, förhandsgranskning av alla nya kemiska ämnen infördes och förbud mot flygbesprutning över åkermark fastlades. På det internationella området tog Sverige initiativ till att 21 länder anslutit sig till löftet att begränsa svaveldioxidutsläppen med 30 2 till början av 1990-talet. Det är en stor internationell framgång. Åtta europeiska länder har på svenskt initiativ anslutit sig till en särskild överenskommelse om att påskynda övergången till katalytisk avgasrening och blyfri bensin. Herr talman! Detta är några exempel på hur socialdemokratisk reformpolitik har flyttat fram våra positioner. Det är bara på det sättet vi kan åstadkomma verkliga förbättringar av situationen på miljöområdet. De två stora miljöfrågor som riksdagen debatterat vid åtskilliga tillfällen och som de närmaste årens utveckling kommer att påverkas intensivt av är försurningen och kemifrågorna, frågor av en dignitet och storleksordning som påverkar alla människor i vårt land, frågor av en dignitet och storleksordning som borde bana väg för övergripande gemensamma lösningar. Tyvärr visade det sig under våren inte möjligt att uppnå detta. När valrörelsens stridslarm nu lagt sig kanske man kan hoppas att det skall vara möjligt att finna de breda lösningar som alltid är en fördel när det gäller dessa stora gemensamma frågor. Ta t.ex. de skärpta kraven på avgasrening. Socialdemokratin tog tag i dessa frågor. De borgerliga partierna hade haft en färdig utredning om blyfri bensin liggande sedan 1979 och fram till dess de lämnade regeringsställningen. Riksdagen fick inga förslag. När socialdemokratin så presenterade förslagen gick de borgerliga till verket. Då var det helt plötsligt för sent. Tidsschemat är för långsamt, menade man. Så fick opportunismen ta överhanden, sakligheten fick vika. Det man i regeringsställning från borgerligt håll över huvud taget inte orkade med tyckte man i opposition skulle genomföras med orealistiskt tidsschema. Det gällde att till varje pris bjuda över. Nej, man blir mera trovärdig om man i stället söker sluta upp bakom de långtgående åtgärder som riksdagen under förra riksmötet fick och under detta riksmöte kommer att få ta ställning till. I förhoppningen om att det skall vara möjligt att nå breda lösningar finns det alltså all anledning att hoppas att det skall gå att komma till rätta med dessa stora viktiga miljöfrågor. Herr talman! Miljöpolitiken kräver ödmjukhet inför naturens storhet och inför de omprövningar som ibland kan bli nödvändiga. Den kräver beslutsamhet och handlingskraft. Den kräver den sortens optimism som aldrig ger upp för svårigheter utan ständigt söker sig fram till lösningar. Med den ödmjukheten, beslutsamheten och optimismen vill socialdemokratin gå vidare på vägen för att söka skapa en livsvänlig miljö åt alla människor.

Herr talman! Eftersom statsrådet Ingvar Carlsson nu har kommit in i kammaren vill jag ta möjligheten att börja min replik med att önska honom framgång i arbetet med miljöpolitiken inom regeringen. När jag lyssnade på Ulf Lönnqvist tyckte jag närmast att det var en repris av de valtal man har hört. Det fanns inga konkreta förslag och inga svar på konkreta frågor. Jag har ställt ett antal sådana konkreta frågor. Några nya frågor väntar jag mig inte svar på, men de gamla frågorna, som en gång har varit behandlade här i kammaren, måste man väl i rimlighetens namn ha satt sig att fundera över i den socialdemokratiska regeringen innan man tillsatte ett statsråd som skall sköta miljön? Det är viktigt att ha ett statsråd som har det övergripande ansvaret. Jag talade om införandetider för avgasrening. Den avgasreningstidpunkt som den socialdemokratiska regeringen lade fram förslag om är inte till fyllest. Det tillverkas bilar i det här landet som säljs på export med de möjligheter som vi skulle kunna använda här för att införa avgasrening från 1987, och jag har ställt en konkret fråga om det. Vi har fått förslag nedröstade här i kammaren om en halvering av svavelhalten i eldningsoljor. I min egen hemkommun, Göteborg, fick man gå in på den lokala ordningsstadgan för att klara det som inte klarades av i riksdagen. Kommunerna får alltså med den lokala ordningsstadgans hjälp sätta en gräns för svavelutsläppen, bara för att socialdemokraterna i denna kammare inte kan bifalla sådana krav från oss! Jag har frågat om stämningen av Storbritannien och Polen inför den internationella domstolen. Jag har också frågat om man inte äntligen skall få ett definitivt besked från socialdemokraterna när det gäller våra skyddade älvsträckor. Ulf Lönnqvist påstod att jag hade sagt att man skulle begränsa marknadskrafternas inverkan. Det har jag icke sagt. Jag sade att man skulle använda marknadsekonomin genom att låta konsumenten bestämma. Det är ju inte staten som skall bestämma vilka varor man skall köpa. Därigenom skulle marknadsekonomin och miljöhänsynen kunna hjälpa oss att få en bättre miljö i landet. Fortfarande väntar vi alltså på svar. Det finns möjligheter för socialdemokraterna att flytta fram positionerna. I folkpartiet hoppas vi verkligen att man gör det, så att vi får en bättre miljövård och naturvård här i landet. Det finns en fråga som snart kommer på regeringens bord för prövning. Det gäller Jaurekaska, och man skall besluta om utbyggnad eller inte. Där prövas hur regeringen ser på skyddet av våra nationalparker. Vi väntar verkligen på besked om det finns ett större intresse hos regeringen nu.

Herr talman! För att starta på det globala fältet, kan jag konstatera att samtliga borgerliga partier i vad gäller u-hjälpen var beredda att satsa mycket kraftigt på just miljösidan. Vi hade olika anslagsnivåer, men vi var fullständigt överens om att miljövården — ökenutbredningsproblemen — var någonting som vi verkligen måste satsa på. Det skilde mycket stora summor i förhållande till regeringens förslag. Det andra jag vill ta upp är försurningsproblematiken. Centerpartiet och moderata samlingspartiet hade i kolfrågan, som Ulf Lönnqvist mycket väl vet, betydligt mera skärpta krav än dem regeringen framförde i sin proposition. Det rörde sig i några fall om nivåer som var en tredjedel av vad regeringen föreslog. Sedan vill jag något kommentera det där med att man skulle kunna köpa sig fri från att göra miljövårdsinsatser. Det förslag vi har lämnat i den här frågan utgår ifrån att det skall finnas koncessionskrav på samma sätt som för närvarande men att man skall stimulera företagen, kommunala företag liksom enskilda företag, att göra bättre miljövårdsinsatser. För vår del har vi använt tekniken att göra det i form av stimulanser, medan folkpartiet har idén om avgifter. Vi har tänkt oss skatterabatter, t.ex. på bränslen, om man kommer ner lägre i fråga om utsläppen än vad koncessionen kräver. Det är precis samma sak, fast vi har olika tekniska lösningar. Men det handlar verkligen inte om att köpa sig fri, Ulf Lönnqvist. Vad gäller motorfordonssidan har vi i flera år hävdat att Sverige bör följa Västtyskland, dvs. stimulera till en övergång till avgasrenade bilar. Det är enligt vårt sätt att se den praktiska lösning som det går att komma fram till. Den stimulansen skulle kunna starta mycket snabbt. Sedan konstaterar jag att Ulf Lönnqvist väljer att inte säga någonting om vallöftet om växtskyddsmedlen. Jag kan förstå honom, för det är sannolikt en besvärlig fråga för Ulf Lönnqvist.

Herr talman! Ulf Lönnqvist räknade upp en lång rad förbättringar, lagförslag m.m. som har genomförts under den senaste treårsperioden, och det är gott och väl. Men man har glömt bort en väsentlig sak, och det är att ge resurser för att fullfölja de här förslagen. Jag kan som exempel nämna att i min hemkommun Landskrona, som är en stad med många industrier, kontrolleras bara en fjärdedel av industrierna, och de som kontrolleras får ett besök vart femte år. Det visar ju att det inte finns resurser. Miljöoch hälsoskyddsnämnden, som det numera heter, har begärt att få resurser. När Ulf Lönnqvist här i dag och statsministern i går framhöll att det är det socialdemokratiska partiet som har drivit miljöfrågorna längst, är det faktiskt en passus som jag måste reagera mot. Ni tycks tro att man kan ta monopol på miljöpolitiken, men det skall jag tala om för er att man inte kan göra. Miljöintresset är, som jag sade i mitt inledningsanförande, spritt över alla partier. Alla som liksom jag har arbetat på fältet med miljöfrågor vet att miljöintresset går över partigränserna. De kommuner jag har räknat upp, som har brutit mot miljölagarna och t.o.m. skrutit med det, har varit s-märkta. Jag skall bara ta ett exempel, Erstorp, där kommunen genom en soptipp förgiftat vattnet för en hel by och sedan vägrat att betala ersättning för skadan. Det var en s-märkt kommun, så man skall nog inte ta munnen för full och skryta över hur duktig man är på olika områden. Det viktigaste är, tycker jag, att skall man genomföra sådana förbättringar som det har talats om och som man har beslutat om, måste man ge de kontrollerande myndigheterna resurser för att kunna klara av sin uppgift.

Herr talman!

Men det som jag tog upp i mitt anförande handlade mycket om helhetssynen. Just vad Ulf Lönnqvist här nämnde visade att socialdemokraterna saknar rätt mycket av denna helhetssyn. Det regeringen har föreslagit är rader av förbud och begränsningar, inte minst geografiska begränsningar, vilket t.ex. kommer fram i naturresurslagen. Jag sätter mig inte emot detta. Jag tror att vi behöver också förbud och begränsningar. Men när vi här diskuterar mer allmänt är det mycket angeläget att vi diskuterar en strategi för hur, var och när naturresurser skall nyttjas, så att ekosystemets produktionsförmåga bibehålls.

Herr talman! Låt mig när det gäller Kerstin Ekman och hennes frågor bara slå fast att det enligt den tidsplan för införande av katalytisk avgasrening som riksdagen fick ta ställning till var möjligt att införa sådan på frivillig väg från 1987 års modeller och obligatoriskt från 1989 års modeller. Men förutsätt ningen är att det finns tillgång till blyfri bensin. Det tidsschema som vi har lagt fram är sådant att möjligheterna till frivilligt införande finns från 1987 års modeller. Det är också sagt från socialdemokratins sida att man genom ekonomiska styrmedel skall försöka påskynda övergången till katalytisk avgasrening. Hade ni från de borgerliga partiernas sida sett till att den blyfria bensinen blivit införd hade det funnits helt andra möjligheter att påskynda den obligatoriska övergången till katalytisk avgasrening. I detta sammanhang har folkpartiet, som satt i regeringsställning under alla de sex borgerliga åren, ett stort ansvar. Kerstin Ekmans andra frågeställning gällde halveringen av svavelhalten. Naturvårdsverket har, vilket också har redovisats för riksdagen, fått ett uppdrag att undersöka förutsättningarna för en sådan halvering. När det gäller att övertyga andra länder om nödvändigheten av begränsningar av utsläppen för att åstadkomma en bättre miljö pågår det ett intensivt arbete. Jag redovisade en rad internationella socialdemokratiska initiativ på detta område. Kerstin Ekman vet också att Storbritannien är föremål för påtryckningar och att dessa kommer att fortsätta. Allt som är möjligt görs för att få till stånd en förbättring från Storbritanniens sida. Kerstin Ekman ondgjorde sig i sitt inledningsanförande över att det inte hade blivit något särskilt miljödepartement och menade att miljöfrågorna fick en styvmoderlig behandling i jordbruksdepartementet. Om nu inrättandet av ett miljödepartement är ett så starkt folkpartistiskt krav, varför åstadkom ni inte ett miljödepartement under de sex åren i regeringsställning? Den socialdemokratiska regeringen under Olof Palmes ledning har nu markerat vikten av miljöfrågornas samordning och angelägenheten av att man driver på i miljöpolitiken genom att ge Ingvar Carlsson uppdraget att fungera som miljöminister. Det är en markering som är mycket starkare än den som de borgerliga regeringarna lyckades med. Jag tycker att Kerstin Ekman borde vara mycket nöjd med den tingens ordning som det har blivit. Till de övriga som replikerat ber jag att få återkomma i ett annat inlägg.

Herr talman! Man kan naturligtvis säga att socialdemokraterna kom en bit på väg med planen för införande av katalytisk avgasrening. Men det jag frågade var om de ville skärpa kravet i enlighet med vad som sades i denna kammare från en del partier, bl.a. folkpartiet, och som innebär ett införande från 1987 års modeller. Vad beträffar den blyfria bensinen röstade socialdemokraterna ned vårt krav på en sänkning av skatten på denna för att skynda på introduktionen. Av debatterna ute i landet att döma har socialdemokraterna sedan ändrat sig på den punkten, men kvar står vad de sade i denna kammare, och det är angeläget att vi här får svar på frågorna om vad det är som skall gälla. Ulf Lönnqvist talade om miljöministrar och miljödepartement. Man kan välja olika lösningar, men under de år som socialdemokraterna suttit i regeringen har det verkligen visat sig att det behövs ett ansvarigt miljöstatsråd eller ett miljödepartement. Under dessa år har man också fått erfarenhet från våra nordiska grannländer, där det visat sig vara bra att ha ett sådant departement. Jag har redan önskat miljöministern lycka till i hans arbete. Huvudsaken är nu att vi får se bevis på att det kommer att bli ett annat omhändertagande av miljöfrågorna i den socialdemokratiska regeringen. Men av Ulf Lönnqvist har jag inte fått några belägg för att så kommer att bli fallet. Jag har inte fått något som helst besked om vilken av de tungor som talat i valrörelsen som har uttryckt det som skall vara gällande. Om Ulf Lönnqvist talat med någon av dem, så har han uttalat detsamma som socialdemokraterna gjorde före valet i denna kammare och som den socialdemokratiska regeringen gjorde. Det bådar icke gott för framtiden.

Herr talman! Jag har inte mycket att replikera, men eftersom Ulf Lönnqvist sade att han skulle återkomma i nästa replikomgång, när vi inte har replikrätt, vill jag göra några kommentarer. Det är glädjande att socialdemokraterna nu, sedan de måst bita i det sura äpplet genom voteringsnederlaget i riksdagen, är beredda att vidta stimulansåtgärder för att få till stånd den frivilliga övergången till avgasrenade bilar. Utan en sådan stimulans skulle vi självfallet inte kunna få någon sådan övergång. Det var alltså bra att voteringsnederlaget inträffade och att regeringen nu tvingas vidta åtgärder i enlighet med riksdagsbeslutet.

Han skriver: ”Såväl teoretiskt som erfarenhetsmässigt finns det ingenting som talar för att ”kemikalierna” skulle ha medfört sämre kvalitet eller ökade risker för vår hälsa. Ofta är det tvärtom.” Jag tycker detta är det väsentliga: Ofta är det tvärtom. Detta har jag också belyst i mitt första inlägg. Det heter vidare: ”Att sedan inte allting har blivit bättre i vår livsmedelshantering jämfört med förr, beror dels på svårigheterna att tillgodose alla krav i ett storskaligt urbaniserat samhälle och dels i teknikens ofullkomlighet, men sådant löses bäst med ny och bättre teknik, inte med ett avståndstagande från sådan.” Jag tycker att detta är ett bra inlägg. Det gjordes i ett debattartikel i Aktuellt i politiken och har rubriken ”Bättre mat till alla”. Jag rekommenderar artikeln till läsning.

Herr talman! Jag har uppfattat att man från regeringens sida är beredd att föra en diskussion om de långsiktiga målsättningarna för miljöpolitiken. Jag tyckte därför att det var viktigt att hålla ett anförande här i kammaren som avspeglade vår syn på en sådan inriktning. Det var ganska lågmält och diskuterade linjerna i en framtida miljöpolitik. Jag noterar emellertid med ganska stor besvikelse att Ulf Lönnqvist drar sig undan den debatten och både i sitt huvudanförande och senare i sin replik har underlåtit att ta upp dessa frågor. I stället slår han sig bara för bröstet och talar om vad som gjorts, inte om vad som kan diskuteras för framtiden.

Herr talman! Jo, jag såg Karl Erik Olssons inlägg som ett positivt inlägg. Självfallet finns det alltid anledning att när det gäller dessa stora viktiga frågor söka föra sakdiskussioner och söka grunda dessa på den materia man har att utgå från. Jag tror visst att det kan bli mycket meningsfyllda diskussioner med Karl Erik Olsson om dessa ting, så detta kan vi ha många anledningar att återkomma till. När det gäller Virgins och Munkes frågor om växtskyddsmedlen vill jag bara säga att vi vid flera tillfällen har pekat på nödvändigheten och vikten av att minska användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket. Vi har gjort det därför att det av många skäl finns anledning till en sådan minskning. Vi vet att många människor känner en djup oro över användningen av bekämningsmedlen. Vi vet att jorden som sådan många gånger påverkas på ett negativt sätt. Vi vet att det också finns andra risker förknippade med användningen av bekämpningsmedel. Därför finns det skäl att åstadkomma en minskning. Vad vi i valmanifestet lade fast var ett mål för vilken omfattning minskningen av bekämpningsmedel skall ha, och på olika sätt skall vi nu söka nå detta mål. Det finns all anledning att uttrycka förhoppningen att det skall gå att få en bred uppslutning bakom ett intensivt arbete på det området. Det forskningsprojekt som lagts ut på skogsoch jordbrukets forskningsråd är ett exempel på vår vilja att genom olika alternativa metoder söka komma fram till att man, med ett minimum av bekämpningsmedel, kan ta fram de livsmedel vi så väl behöver. Det är inte så, Sven Munke, att vi från socialdemokratins sida söker skaffa oss monopol på miljöfrågorna. Men vi uttrycker som sagt förhoppningen att det skall gå att få en bred uppslutning bakom dessa viktiga framtidsfrågor och att det engagemang och den vilja som finns inom miljörörelserna skall kunna skapa ett forum för diskussioner och även ge möjligheter till en bred samverkan, för att på det sättet åstadkomma en livsvänlig miljö för alla människor.

Herr talman! Jag tänkte tala om en helt annan typ av miljö, nämligen våra problem med brott och brottslighet i landet. Det är bekant för flertalet här i kammaren att brottsutvecklingen sedan lång tid har varit mycket oroande. 1984 uppgick antalet anmälda brott mot brottsbalken här i landet till nära 850 000. Det innebär en ökning med 46 000 brott sedan föregående år. Detta i sin tur är en femdubbling sedan 1950. Det begås vidare drygt 100 000 brott mot andra straffrättsliga lagar, exempelvis narkotikastrafflagen. Variationer förekommer mellan olika år, men den långsiktiga tendensen är mycket tydlig: brottsligheten ökar kraftigt. Vi vet också att ett okänt antal brott inte alls anmäls. Skillnaden mellan antalet begångna brott och antalet anmälda brott är mycket stor — vi brukar kalla det för mörkertalet. Det gäller inte minst våldsoch egendomsbrott, och särskilt oroväckande är de höga mörkertalen när det gäller våld i hemmen, särskilt mot kvinnor och barn. Det framgår av en intervjuundersökning att 1981 råkade 6 90 av befolkningen ut för våld eller hot om våld och 20 96 av hushållen drabbades av stöld eller skadegörelse. Bostadsinbrotten framstår för dem som drabbas som särskilt kränkande. Varje människa räknar ju med att vara trygg i sitt hem. Risken för att möta ett plundrat hem ökar i Sverige. Försäkringsbolagen får nu höja premierna för hemförsäkring med direkt hänvisning till det stigande antalet bostadsinbrott. Den s.k. säkerhetsmarknaden vad gäller lås, larm och annan typ av säkerhetsutrustning gör goda affärer. Ytterligare oroväckande är att det stora flertalet brott aldrig klaras upp. Mindre än en tredjedel av brottsbalksbrotten klarades upp 1984. Vissa brott har en nära nog obefintlig uppklaringsprocent, exempelvis cykelstölder där bara 2 26 av brotten utreds. Och tyvärr är det bara 12 96 av bostadsinbrotten som klaras upp. Enligt min uppfattning har socialdemokraterna under de senaste åren visat sig sakna vilja och förmåga att ta itu med den ökade brottsligheten. De har t.o.m. genomdrivit riksdagsbeslut som direkt resulterat i fler brott. Den s.k. halvtidsfrigivningen — detta olycksaliga beslut i riksdagen — innebär att fängelsedömda i princip släpps fria sedan halva straffet har avtjänats. Endast moderaterna reserverade sig mot det beslutet. Enligt en rapport från brottsförebyggande rådet utförde de ca 500 personer som frigavs ”för tidigt” sommaren 1983 ca 1 200 grova stölder — varav 800 inbrott —, 3 300 enkla stölder, 300 bedrägerier och 160 rån och misshandel. Det innebär i genomsnitt tio anmälda brott per person under ett halvår. Ett annat exempel på socialdemokratiska riksdagsbeslut som har minskat rättssäkerheten är de ökade möjligheter till åtalsunderlåtelse som nyligen har införts. Vi moderater motsatte oss de lagändringarna. De medför att ännu fler brott inte ens kommer att utredas av polisen och att många brottslingar kommer att slippa påföljd. Resultatet kan bara bli att fler brott begås. Under år 1984 erhöll inte mindre än 23 000 personer åtalsunderlåtelse, till stor del för stöld. Vi vet att det utbredda narkotikamissbruket orsakar mycken kringbrottslighet i Sverige. Likväl är det fortfarande så att innehav av narkotika i omedelbar anslutning till konsumtion inte är straffbelagd. Socialdemokraterna vägrar envist att medverka till att den här luckan i lagen täpps till. Därmed är de medansvariga för såväl narkotikamissbrukarnas som deras brottsoffers lidande. Ser vi så till polisens resurser konstaterar vi att förutom en viss förstärkning av polisens narkotikarotlar, som vi alla har varit överens om, har endast ett mycket litet antal tjänster inrättats sedan 1982. Samtidigt har ca 100 polismanstjänster ”omfördelats” från trafikoch övervakningssidan till ekobrottsbekämpning. Den överföring av poliser från trafikövervakning till ekobrottsbekämpning som har varit socialdemokraternas huvudsakliga recept visade också sin inneboende svaghet redan under sommaren 1985. På grund av allt fler trafikolyckor har det nämligen blivit nödvändigt att ånyo förstärka den uttunnade trafikpolisen med andra polismän. Dessa överförs från övervakningssidan. Försvagningen av den normala övervakningen får till följd att den allmänna ordningen, gatufriden och det brottsförebyggande arbetet i fråga om inbrott försämras. På socialdemokratiskt initiativ har under senare år intagningen till polishögskolan kraftigt minskats. Efter toppår med osedvanligt stora kullar — 600-800 utexaminerade — har intagningen under det närmast kommande året reducerats till 150. De borgerliga partierna har motsatt sig en så kraftig minskning. En intagning på denna låga nivå leder till dels att kårens nuvarande totala numerär inte kan bibehållas utan faktiskt minskas, dels att undervisningen vid polishögskolan blir dåligt organiserad genom att det blir alltför stora variationer i årskursernas storlek. Enligt rikspolisstyrelsen skulle det krävas 1 066 nya tjänster för att polisen skulle få en personalstyrka motsvarande den man hade 1979. Polisens resurser har fortlöpande försvagats genom arbetstidsförkortning, ökad rätt tillledighet m.m. Det finns dessutom risk för att ytterligare 900 polistjänster försvinner om den socialdemokratiska regeringens budgetdirektiv skall följas. En sådan utveckling kan leda till att nära 100 polisstationer hotas av nedläggning. Den ökande brottslighet som drabbar vanliga människor tycks socialdemokraterna ta lätt på. Vi har under sommaren och valrörelsen haft en debatt om detta. Redan förre justitieministern Lennart Geijer angav tonen då han myntade begreppet ”bagatellbrott” om sommarstugeinbrott. Den nuvarande justitieministern Wickboms uttalande i ett TV-program om den ökande brottsligheten, särskilt inbrott i bostad, väckte uppmärksamhet. Han sade nämligen: ”Vardagsbrott får vi leva med.” Intervjuad i Expressen efter sommarens våg av bostadsinbrott förklarade justitieministern vidare att polisens resurser mot inbrottstjuvarna är ”hyggliga” och att de inte kan räkna med att få väsentligt ökade resurser för att jaga inbrottstjuvar. Den konkreta åtgärd justitieministern har vidtagit är att sända ut en trycksak till olika organisationer med tips om hur brottslighet skall motverkas. Herr talman! Den lilla genomgång jag har gjort av socialdemokraternas ord och handlingar då det gäller våldsoch förmögenhets brott riktade mot vanliga människor visar att deras agerande inte styrs av slumpen. Socialdemokraterna saknar vilja att genomföra kraftfulla åtgärder mot brott som drabbar enskilda. Herr talman! Det är en av statens mest väsentliga uppgifter att skydda medborgarna mot brott. Det var i själva verket en av orsakerna till att man i gången tid slöt sig samman och bildade statliga organisationer. Om människor märker att brott inte bekämpas med all kraft av lagstiftare och myndigheter riskerar vi en allvarlig förtroendekris och att människor tar lagen i egna händer. Under åren framöver måste vi också i ökande utsträckning uppmärksamma brottsoffrens situation. Europarådet har tagit upp denna fråga och angett ett antal principer för hur man tycker att de i Europarådet deltagande staterna bör stärka och skydda brottsoffrens ställning både vid själva brottstillfället eller omedelbart efter, vid polisförhör, under rättegång i domstol och därefter. Skadeståndsrättigheterna bör dessutom bli klart förbättrade. Herr talman! En mycket stor andel av dem som döms för egendomsbrott i vårt land återfaller i brott. För vissa kategorier av dömda är siffran så hög som 80-90 96. Det är känt att en liten grupp av kriminellt belastade personer svarar för en stor andel av de brott som begås. Kriminologen Leif G. W. Persson beräknade i en studie — som visserligen är ganska gammal men som vi vet fortfarande i sak är riktig — att 10 90 av de misstänkta personerna svarade för över hälften av alla bostadsinbrott i Helsingfors. Vi vet att det finns en grupp vanebrottslingar — detta klarlades mycket tydligt genom den våg av brott som följde på halvtidsfrigivningen sommaren 1983. I BRÅ:s rapport Brottsutvecklingen 1985 bekräftas att gruppen av högaktivt kriminella spelar en allt större roll för brottsnivån i dag än tidigare. Denna trend måste brytas. En skarpare reaktion vid återfall är nödvändig för att visa att lagstiftaren menar allvar med sina straffbud. Om brottslingar får klart för sig att återfall konsekvent leder till mer obehagliga påföljder kommer fler personer att avstå från att återfalla i brott och att begå nya brott. Hänsyn måste självfallet tas till vilken typ av brott som återfallet gäller. Reaktionen skall naturligtvis stå i relation till brottets svårighetsgrad. Det är därför nödvändigt, herr talman, med lagändringar som berör straff vid vanebrottslighet. Vi måste se över reglerna för villkorlig frigivning, skyddstillsyn och villkorlig dom samt även reglerna för åtalsunderlåtelse. Herr talman! Jag vill sluta med att säga några ord om behovet av snabbare reaktion på brott. Tiden mellan brott och påföljd måste förkortas. I dag är handläggningstiderna vid domstol långa — det kan gälla månader. Särskilt allvarligt är det för ungdomsbrottslingar att domstolsförhandling och påföljd kommer så långt efter det att gärningen är begången. Det är av stor betydelse att dessa tider kan förkortas, både av allmänoch av individualpreventiva skäl. Alltför lång tid mellan brott och straff innebär större risk för återfall och försvårad rehabilitering. Det kan få negativa sociala konsekvenser, vilket i sin tur drar med sig samhällsekonomiska kostnader. Vi bör därför försöka att åtminstone på försök få fram en domstolsförhandling för sådana mål där en kortare handläggningstid kan förenas med kraven på rättssäkerhet. Låt mig också, herr talman, innan jag slutar, säga några ord om en av valrörelsens huvudfrågor på det här området, nämligen dens.k. kriminaliseringen av narkotikakonsumtion. Vi vet att det finns ett mycket starkt samband mellan narkotikamissbruk och brottslighet. Därför är det nödvändigt med insatser som syftar till att förebygga brott. Vi kan aldrig hoppas på att radikalt kunna minska brottsligheten om vi inte kommer till rätta med narkotikamissbruket. En första nödvändig åtgärd är därför att kriminalisera även missbruk av narkotika, genom att täppa till den lucka i lagen som gör ”innehav i direkt anslutning till konsumtion” straffritt i dag. Det är klarlagt genom två domar i högsta domstolen att tolkningen av narkotikastrafflagen på den punkten enligt högsta domstolens mening måste göras på det viset. Det innebär också att väldigt många som ertappas med konsumtion i s.k. knarkarkvartar går helt fria. En kriminalisering bör minska efterfrågan på narkotika, och den ger klart bättre möjligheter, vilket egentligen är det väsentliga, till tidiga ingripanden mot missbrukarna, särskilt de unga missbrukarna. Slutligen markerar det samhällets totala avståndstagande. Det är en moralisk och etisk fråga av stor betydelse att vi gemensamt bidrar till den uppfattningen. Med ett avståndstagande från varje befattning med illegal narkotika ger vi också extra tyngd åt alla de övriga åtgärder som vi vidtar för att få bukt med detta besvärliga samhällsproblem.

Herr talman! Det är oftast inte förrän vi själva eller någon i vår omgivning blir utsatt för brott som vi reagerar. Vi lever i föreställningen att det bara händer andra. Risken för att utsättas för brott har ökat de senaste decennierna. Under perioden 1950-1984 femdubblades antalet anmälda brott mot brottsbalken. Särskilt markerad är ökningen i storstadsområdena. Stöldbrottsligheten svarar för två av tre polisanmälda brottsbalksbrott. Tidigare var den gängse uppfattningen att om vi bara kan få förbättrad standard i vårt samhälle, en ökad välfärd, så kommer brottsligheten att sjunka. Så har tyvärr inte blivit fallet. Under den senaste tioårsperioden har svenska folkets ekonomiska resurser stigit påtagligt. Samtidigt har en inkomstutjämning ägt rum. Klara förbättringar har t.ex. skett då det gäller arbetsförhållanden, utbildning, familj och social förankring, fritid och rekreation. Men under samma tid fördubblades den polisanmälda brottsbalksbrottsligheten. Brottsutvecklingen bör ses i samband med andra stora samhällsförändringar. En omständighet som haft betydelse är den stora folkomflyttningen. Människor har tvingats lämna landsbygden och dess sociala kontaktnät och hamnat i de stora tätorternas anonymitet. Särskilt barn och ungdomar har påverkats. Vi kan konstatera att ju fler människor det finns per kvadratkilometer, desto större kriminalitet. Den ökade brottsligheten har dess värre inte kunnat mötas med en större uppklaringsprocent. För många brottstyper märks en klart nedåtgående trend. Det gäller särskilt om vi ser på litet längre sikt. Under 1950-talets början var uppklaringsprocenten för brottsbalksbrotten så hög som 50 96. I dag ligger den strax under 30 96. Särskilt stöldbrotten uppvisar en nedåtgående trend. Från 1974 har exempelvis antalet inbrottsstölder som klarats upp sjunkit från 20 till 12 96, bostadsinbrotten från 16 till 12 96. I Helsingforssområdet är det t.ex. bara 3 90 av inbrott i källare och vind som klaras upp. Allmänt sett gäller att ju större ort desto fler brott per invånare och desto lägre uppklaringsprocent. Helt naturligt blir människor som drabbas av olika inbrott både förtvivlade och upprörda. En del föremål som stjäls är av oersättligt värde. Känslan av att någon okänd varit inne i bostaden är som en kränkning av den personliga integriteten. Många uppfattar det som ett hot mot livskvaliteten. Människorna kräver att samhället skall kunna ge trygghet till liv och hälsa, till hus och hem. Brotten skall klaras upp och gärningsmän ställas till svars för sina gärningar. Den socialdemokratiska regeringens intresse av insatser för att bekämpa stöldbrotten är inte påfallande. Det just nu allt överskuggande är att bekämpa ekonomisk brottslighet som är riktad mot samhället. När det däremot gäller brottslighet riktad mot personer har det givits vidgade möjligheter för polis och åklagare att meddela rapporteftergift och åtalsunderlåtelse. Ett annat exempel är den halvtidsfrigivning som genomförts för de flesta intagna vid våra kriminalvårdsanstalter. Regeringens politik har också lett till att vi inom några få år får brist på utbildade poliser. Dessutom finns det risk för att de mindre polisstationerna kommer att försvinna. I centerpartiet är vi mycket oroade över den här utvecklingen. Vi kan för vår del för det första aldrig acceptera att brott som riktas mot enskilda personer bedöms mindre allvarligt än brott mot samhället. Vi måste, för det andra, ha en poliskår som är så dimensionerad och lokaliserad att den har rimliga möjligheter att fullgöra de arbetsuppgifter som vi ålägger den. I det brottsförebyggande arbetet bör, för det tredje, allmänheten engageras. Om vi skall kunna bemästra den i allt snabbare takt ökande brottsligheten måste samarbetet polis-allmänhet bli bättre. Det är nödvändigt att genom nära och förtroendefulla relationer få till stånd lokalsamhälle också i storstadsmiljö. Det är, för det fjärde, viktigt att brottsoffer så långt möjligt hålls skadeslösa. Vi måste, för det femte, vara öppna att pröva nya påföljder. Nackdelarna med fängelsestraffet är välkända. Det bör finnas andra former för frihetsstraff som både för den dömde och för allmänheten uppfattas som en påföljd utan att ha fängelsestraffets nackdelar. Det finns i andra länder olika former av samhällstjänst. Från centerpartiets sida har vi under många år drivit kravet att få till stånd försöksverksamhet med samhällstjänst. Vi tror att det skulle vara värdefullt att få pröva en svensk modell. I centerpartiet kan vi aldrig ge upp inför den ökade brottsvågen. Vi anser att olika medel och metoder måste användas för att bekämpa den brottslighet som förövas mot enskilda människor. Vårt land måste ha ett väl fungerande rättsväsende. Slutligen: Det har på senare tid i massmedia uppmärksammats vissa omständigheter inom rättsväsendet. Jag avser inte att kommentera dessa. Låt mig bara deklarera att från centerpartiets sida kommer vi att med all kraft arbeta för att människornas förtroende för rättskipningen inte rubbas. Det får aldrig råda några tvivel om oväld och rättvisa. Principen om likhet inför lagen måste gälla i alla situationer.

Herr talman! I denna allmänpolitiska debatt vill jag föra fram några önskemål som de handikappade har. Jag vill då allra först föra fram en gratulation till Bengt Lindqvist, som snart blir statsråd och får bl.a. handikappärenden inom sitt arbetsfält. Grattis, Bengt Lindqvist! Handikapprörelsen förväntar sig ett gott samarbete med dig. Herr talman! Riksdagen antog i våras propositionen om äldres och handikappades rätt att bo kvar i sin invanda bostadsmiljö på egna villkor. De skall inte längre hänvisas till vård på institutioner när det är service i hemmiljön de efterfrågar. Man kan lugnt säga att det är en fredlig revolution som sker för de berörda människorna. Tusentals som hänvisats till vårdinstitutioner av olika slag skall nu ges möjlighet att flytta ut till egna bostäder och där få den service de behöver. Det skall i fortsättningen inte vara regel att människor får lämna sina hem och hänvisas till vårdhem bara därför att de behöver praktisk hjälp i hemmet och för att vistas utomhus. Det är här fråga om en frihetsreform av mycket stora mått för många människor. Reformen genomförs emellertid inte på en dag och inte utan svårigheter. Situationen i samhället när det gäller den fysiska miljön och servicenivån är långt ifrån sådan att reformen genomförs på en dag eller ett år. Inom handikapprörelsen oroas man av att de olika politiska instanser som skall genomföra reformen inte är i takt med varandra. Kommunerna måste bygga om bostäder, skaffa hyresgästerna de tekniska hjälpmedel som erfordras för att svårt handikappade skall kunna bo självständigt. Där behövs sängar, liftar, larmsystem, elrullstolar och många andra kvalificerade hjälpmedel. För dem har landstingen ansvar. Men landstingen konstaterar att deras kostnader för hjälpmedel skjuter kraftigt i höjden, långt mer än vad statens 80-krona och landstingens budgeterade medel räcker till. I den situationen vill landstingen begränsa rätten till fria hjälpmedel åt handikappade. Man diskuterar avgiftsbeläggningen, att ta bort rätten till vissa fria hjälpmedel, att begränsa valfriheten på t.ex. rullstolar. Helt obefogat gör man en positiv reform till en negativ begränsning av möjligheterna till rehabilitering för dem som bäst behöver samhällets stöd i denna situation. Det är inte fråga om att hjälpmedelsanslagen har överskridits på grund av att människorna skulle ha en överförbrukning. Nej, överskridandet är en följd av beslutet om människornas rätt till egen bostad vid handikapp och ålderdom. Det är fråga om att omfördela landstingens och kommunernas skattemedel, så att de vinster som landstingen gör genom att lägga ned vårdhem, långtidssjukhus och psykiatriska sjukhus förs över till kommunerna för att täcka de nya kostnader som uppstår när allt fler efterfrågar tillgängliga och väl fungerande bostadsmiljöer för att kunna utnyttja den rätt till boende på egna villkor som vi här i huset beslutat om. Det är angeläget att också kommunerna lever upp till ansvaret i detta sammanhang. Att leva inom fyra väggar utan möjlighet till ett aktivt liv kan kännas lika instängt och isolerat som att bo på ett vårdhem. Bakgrunden till reformen är ju bl.a. att forskare konstaterat att människor som blivit passiviserade, institutionsmärkta, återfår mycket av sitt eget jag och sin livslust när de kommer bort från denna stängda miljö. Det gäller ålderssvaga, patienter från psykiatriska vårdhem men i än högre grad ”friska” människor med stora funktionsnedsättningar som i årtionden hänvisats till långvården. Därför är det viktigt att den kommunala servicen fungerar väl. Herr talman! En väl fungerande färdtjänst är en viktig bit i detta sammanhang. Även om Sverige ligger främst på detta område måste vi fullfölja ambitionerna att ge alla människor möjlighet att färdas med allmänna färdmedel. Och färdtjänsten är en del av detta. Den kompletterar länstrafiken och den lokala trafikens bussar och tåg när dessa inte är tillgängliga eller kan erbjuda erforderlig praktisk hjälp och annan service. I dag åker många med färdtjänst som med en mer till denna trafikantgrupp anpassad fordonspark nu inte har något alternativ. Men vad som är oroande är att kommunerna inte funnit det möjligt att tillgodose behovet hos resenärer med svåra funktionshinder. Begränsning i resandet med färdtjänsten medför återigen en isolering. Statens handikappråd har kartlagt det ekonomiska stödet till handikappade. Den studien visar att resetaxorna i kommunerna har höjts mycket kraftigt för den som måste ha färdtjänstens service. Från att tidigare tagit ut 10-15 9c av taxameterpriset av resenären tar vissa kommuner nu ut 25-30 96. Det innebär att resenären får betala upp till 186 kr. för en enkelresa inom kommunen. Detta drabbar självfallet glesbygden i vid bemärkelse. Eller rättare sagt: Det drabbar hårdast den som bor utanför tätortsområdena. En undersökning vid universitetet i Lund visar att kommunernas avgiftshöjningar under senare år starkt minskat det lokala resandet för människor med funktionsnedsättningar. Det är säkerligen inte i ond avsikt som kommunerna höjt avgifterna — men det vittnar om att man inte förstått vilka konsekvenser besluten medfört för denna resandegrupp. Reformen att ”bo på egna villkor” förutsätter frihet för människor att resa till affärer, föreningsträffar, teater, bingo, politiska föreningsmöten eller annat som fångar den enskildes intresse. Herr talman! I propositionen om socialtjänstlagen understryker departementschefen att den sociala hemhjälpen — förutom att tillgodose den handikappades behov i anslutning till själva bostaden — också bör ses som en personlig service i vidare bemärkelse. ”Den bör stå till förfogande i de situationer de behöver sådan service.” Hemhjälpen — och ledsagarservicen — är viktiga pusselbitar i det trygghetssystem som beslutet om ”att bo på egna villkor” förutsätter. Även på detta område tillämpar tre fjärdedelar av kommunerna differentierat avgiftssystem. Avgifter är oftast både inkomstoch servicenivårelaterade. Statens handikappråd redovisar i sin kartläggning att kommunernas avgifter ligger mellan 0 och 2 345 kr. i månaden. Kommunförbundet har rekommenderat högst 595 kr. De största avgifterna förekommer i de mindre kommunerna. En redovisning som gjorts av Synskadades riksförbund visar att ledsagarservice 1984 endast fanns i 89 kommuner. Hjälpen lämnas också bara i den utsträckning som sociala hemhjälpen anser sig ha resurser för ledsagarhjälp. Det är alltså viktigt att vi når fram till en situation där boendeorten inte skall vara avgörande för att man skall klara sig själv eller inte med ett svårt handikapp. Vi måste få en kommunal utjämning till stånd när det gäller service till människor med handikapp. Det är fråga om jämlikhet och full delaktighet, som det står i handlingsprogrammet för handikappolitiken som riksdagen ställt sig bakom. Herr talman! Låt mig avslutningsvis ta upp ett par andra förhållanden som har stor betydelse för de handikappade. Det gäller bl.a. bilstödet till handikappade. Här hoppas jag på att regeringen samråder med handikapprörelsen så att man får fram ett så bra bilstöd som möjligt. Allra sist vill jag ta upp några tankegångar som betänkandet från 1983 års demokratiberedning fört fram. Demokratiberedningens betänkande heter Aktivt folkstyre i kommuner och landsting, och det handlar om hur medborgarna skall lösa gemensamma angelägenheter. I betänkandet för man fram meningen — och såvitt jag förstår är den riktig — att fler medborgare måste engageras i styrelsen av kommuner och landsting. Man skall som det heter ”aktivt pröva i vilken omfattning det kan vara lämpligt att utveckla den politiska organisationen genom att decentralisera kommunal verksamhet”. I denna verksamhet skall kommundelsnämnder ha stor betydelse. Vi — från handikapphåll — har i och för sig inget emot försök på detta område. Men vi vill dock betona att handikappfrågorna måste tas upp på centralt håll i kommunerna annars befarar vi en ytterligare splittring när det gäller handläggandet av dessa frågor.

Herr talman! Människor känner sig ibland vilsna i vårt samhälle. Låt oss göra en kort historisk tillbakablick. I dag är vi vid den tredje eller fjärde generationen efter industrialismens genombrott i vårt land. Automationen i arbetslivet har på senare årlett till att en del naturliga kontaktpunkter mellan människor försvunnit. Tidigare fanns det ofta andra kontaktytor mellan generationerna — vi hade t.ex. speciellt på landsbygden och i skärgårdssamhällena tregenerationsfamiljer. I dag finns det barn som nästan aldrig träffar några gamla. Faroch morföräldrar bor långt bort. Sedan år 1880 har vi svenskar tiodubblat vår konsumtion. Om man vill kan man indela samhället i tre sektorer: —- Hemsektorn med matlagning, tvätt, omtanke, ömhet, etc. —- Marknadssektorn, där vi har den privata företagssektorn. —- Samhällssektorn, med utbildning, sjukvård, barnomsorg, äldreomsorg. De senaste 100 åren har inneburit radikala omfördelningar mellan dessa tre sektorer. Mycket av matlagningen har gått över från hemsektorn till marknadssektorn. Vi köper halvfabrikat, äter lagad mat i lunchmatsalar. Vi stoppar inte strumpor, vi köper nya i stället. Ansvaret för barn, sjuka och gamla har till stor del övertagits av samhällssektorn. Uppgifter som förr sköttes av företagssektorn har nu tagits över av samhället. Stora satsningar inom barnomsorgen har gjorts och kommer att göras inom de närmaste åren. Målsättningen bör rimligen vara att de föräldrar som önskar få en plats inom den kommunala barnomsorgen skall kunna erbjudas detta. Det är angeläget att vi i samhället uppnår balans mellan tillgång och efterfrågan inom en inte alltför avlägsen framtid. Folkpartiet vill också, för att skapa valfrihet, satsa på alternativen: familjedaghem, trefamiljssystem, föräldrakooperativa daghem, daghem drivna av exempelvis kyrkor, ideella organisationer, m.m. Vid en utbyggnad av barnomsorgen är det oerhört viktigt att kvaliteten i omsorgen inte försämras. Därför är det angeläget att antalet barn i daghemsgrupperna inte är för stort. Daghem, lekskola och förskola har den viktiga uppgiften att vid sidan av föräldrarna vårda och fostra barnen. Tillsammans kan föräldrar och förskolepersonal bygga upp en trygg och harmonisk omvårdnad. En viktig utgångspunkt för oss i folkpartiet är att barnomsorgen bygger på jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar. Jag tror att vi i samhället i stor utsträckning har lyckats ge barnen i förskolan en bra grund och framtidstro. Under tiden i förskolan är barnen i de viktiga år då de skall utveckla sitt språk, dvs. lära sig att med ord uttrycka tankar. Detta innebär att det pedagogiska innehållet i förskolan utvecklas. Förskolan arbetar helt enkelt med förberedande undervisning. Jag tycker därför att det är ett ytterst intressant projekt som nu förbereds för Hagaskolan i Göteborg med mjuk övergång mellan förskola och lågstadium och delvis ej åldersbundna klasser. Herr talman! Det är viktigt att vi håller en hög kvalitet inom barnomsorgen. En stor del av våra barn präglas i sina tidiga år av daghem och förskola. Avkall på omsorgens kvalitet i dag kan få betalas dyrt om endast ett fåtal år. De senaste årens återhållsamma alkoholpolitik har lyckats tränga tillbaka alkoholkonsumtionen. Denna positiva trend är delvis konsekvensen av 1977 års alkoholpolitiska riksdagsbeslut, som tog sikte på att minska den totala alkoholkonsumtionen i landet. Dessa resultat tycks nu vara hotade. I alkoholhandelsutredningens delbetänkande Handel med alkoholdrycker, SOU 1985:15, anges en delvis ny inriktning. I denna enmansutredning från socialdepartementet förordas automatiskt tillstånd för alkoholservering till alla som öppnar restauranger, även på nöjesoch idrottsplatser. Kommunerna, som är ansvariga för sina invånares väl och ve, skall inte längre genom kommunalt veto kunna förhindra tillstånd eller värna om behövliga alkoholfria miljöer. Förslaget är nu ute på remiss. Jag hoppas att alla som yttrar sig i frågan avvärjer försöken att göra alkoholdrycker lättare tillgängliga och värnar om folkhälsan och de få alkoholfria miljöer som finns i samhället. Det finns kanske anledning att se över lagen om handel med alkoholdrycker, men det får inte vara liktydigt med att det skall bli lättare att få tillstånd att servera alkohol på restauranger. Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har tidigare i år kommit med en undersökning om den svenska våldsbrottsligheten. Där påvisas att alkoholmissbruk ofta hör ihop med brottslighet i allmänhet och våldsbrottslighet i synnerhet. Dessutom konstateras i forskarnas rapport att våld ofta förekommer i samband med nöjesliv och särskilt vid restauranger. BRÅ-rapporten gick stick i stäv emot uppfattningen om det sociala, försiktiga supandet på våra svenska restauranger. I samband med att remissyttrandena nu samlas in vill jag peka på några punkter som är av mycket stor betydelse för den framtida utvecklingen inom alkoholpolitiken när det gäller handel med alkoholdrycker. Jag tycker det är nödvändigt att kommunernas vetorätt kvarstår liksom deras rätt att granska etableringen av serveringsställen. Det är också angeläget att man motsätter sig införandet av en ny restaurangkultur med inriktning mot yngre publik. Nuvarande regler för alkoholservering på nöjesoch idrottsplatser bör kvarstå. I det alkoholpolitiska program som Göteborgs kommunfullmäktige antagit uttalas bl.a. att kommunen skall arbeta för ökade restriktioner på alkoholområdet samt dessutom motverka alkoholbejakande attityder. Särskilt gäller detta i de fall där ungdomar är den dominerande gruppen. Alkoholutredningens delbetänkande innebär ett avsteg från samhällets alkoholpolitiska linje, som inneburit ökad nykterhet bland ungdomar och en sjunkande alkoholkonsumtion. Nykterhetsrörelsen har också kommit ut med en motskrift mot alkoholhandelsutredningens förslag, kallad ”Ny alkoholpolitik —smygvägen”. I den framför Stig Wessman, chef för tillståndsbyrån vid Helsingforss socialförvaltning, åsikten att betänkandet kanske är incitamentet till den största alkoholpolitiska kursändringen på detta område sedan husbehovsbränningen avskaffades 1855. Herr talman! Det är viktigt att se ideellt arbete som en resurs och tillgång i samhället. Detta kan gälla inom barnomsorgen där t.ex. en kyrka driver ett daghem, eller inom missbruksvården där LP-stiftelsen gör stora insatser. Det är viktigt att samhället uppmuntrar och stödjer ideella arbetsinsatser. Det handlar om att inse att inget samhälle kan bli mänskligt, om det inte tar till vara idealiteten och räknar med ett personligt ansvarstagande.

Herr talman! Den välfärdsstat som socialdemokraterna erbjuder medborgarna är hård och kall. Det är ett samhälle där människorna för sin välfärd är mer beroende av politikernas beslut än av de egna värderingarna och önskemålen. I socialdemokratins välfärdsstat gäller långa köer, bruna kuvert, långa korridorer, nästan ingen valfrihet men mycket kontroll. Den sjuke får inte välja, trots att han eller hon t.o.m. kan vara rädd för den vård som han eller hon hänvisas till. Föräldrarna får inte välja, även om de är missnöjda med den barnomsorg som bestås. Men de tvingas lämna uppgifter ifrån sig för att få ta del av välfärden, och de tvingas underkasta sig kontroll. Herr talman! Socialdemokratisk välfärdspolitik skapar ett beroende till stat och kommun som är ett hot mot människornas integritet. Den skapar en framväxande kontrollstat som faktiskt för allt fler människor ter sig skrämmande och farlig. Alltmer utvecklade system för hur politikers värderingar skall styra över människornas välfärd skapar ännu större behov av kontroll. Med hjälp av datatekniken har möjligheterna att kräva in uppgifter och kontrollera dem ökat. Med hjälp av datasystemen har man skapat möjlighet till nya typer av system, som förutsätter en ännu mer ingående kontroll av människornas privatliv. Steg för steg rinner därmed människornas integritet bort i det svenska samhället. Detta är, herr talman, inte någonting som har passerat människorna förbi. I början av 1985 presenterade statistiska centralbyrån en undersökning som visade att 67 90 av de svarande var skrämda av myndigheternas möjligheter att med hjälp av datauppgifter kontrollera medborgarna. Sedan dess har mycket hänt. Vi har fått fler samkörningar. Användningen av personnummer, som för många är en symbolfråga för dataregistreringen och datakontrollen, har ökat. Vi kommer under hösten att uppleva en ny folkbokföring, där allehanda uppgifter om människors vardagsliv skall samlas in. Den förenklade självdeklarationen kommer att träda i kraft och bygga på att uppgifterna om den enskilde samlas in bakom ryggen på honom eller henne. Socialstyrelsen har börjat bygga ut sitt slutenvårdsregister, ett register som kommer att omfatta samtliga de människor som har varit intagna på landstingens slutna sjukvård under ett år — med alla uppgifter det medför. Steg för steg minskar därmed den enskildes rätt till sin integritet. Kommunerna arbetar på samma sätt. Här i Helsingfors är man just i färd med att bygga upp ett barnomsorgsregister, där uppgifterna om föräldrarnas inkomster inte ens skall lämnas av dem själva utan skall tas via dataregister från riksförsäkringsverket. Och i dagarna har regeringen ställt sig på statistiska centralbyråns och lantmäteriverkets sida mot datainspektionen när det gäller hanteringen av två stora register. Med myndigheterna mot den enskildes integritet — steg för steg äts integriteten upp. Herr talman! Det skrämmande med det nya mönster som vi ser i socialdemokraternas Sverige är att allt fler uppgifter skall samlas in bakom ryggen på den enskilde. Det blir inte längre så att människor kommer att veta vilka uppgifter som finns om dem. Den enskilde medborgaren blir inte ens inblandad i att lämna uppgifter om sig själv. Myndigheten kommer i stället att hämta uppgifterna från någon annan myndighet via datasamkörningar. I förlängningen ser vi ett samhälle där den enskilde varken tvingas begrunda eller ens får avgöra vilka uppgifter som han eller hon skall lämna. Den offentliga myndigheten vet redan. Men den enskilde kommer inte att veta vad myndigheten vet. Det är så ett mardrömsliknande kontrollsamhälle byggs upp. Herr talman! För att bryta denna utveckling krävs en ny politik i Sverige. Den kräver privatiseringar, marknadsekonomi, lägre skatter och en ökad frihet för de enskilda människorna. Detta minskar nämligen behovet av kontroll och stärker den enskildes integritet. Men det behövs också en politik med det renodlade syftet att skydda den enskildes integritet. Enligt min mening bör denna bygga på tre principer. För det första bör det vara en självklarhet att uppgifter om den enskilde i första hand skall tillhöra den enskilde. Det får inte bli så att den enskilde medborgarens integritet blir en restpost av de beslut som fattas i olika sakfrågor. Av det skälet är det nödvändigt att man ger den enskildes integritet ett skydd i den svenska grundlagen. Liksom vi har ett grundlagsskydd för de mänskliga frioch rättigheterna bör rätten till ett fredat privatliv ges ett grundlagsskydd. För det andra bör det alltid finnas en särskild lag i de fall det är befogat och motiverat att samla in uppgifter från den enskilde och bygga upp register på dessa. Det måste nämligen vara uppgiftsinsamlandet och registeruppbyggandet som skall motiveras, inte människors vilja att stå utanför registren. För det tredje bör strävan vara att en uppgift som den enskilde har lämnat till en myndighet skall vara en sak mellan den enskilde och den myndigheten. Detta bör prägla myndigheternas hantering av personuppgifter. Offentlighetsprincipen innebär visserligen, på goda grunder, att alla uppgifter som inte är sekretessbelagda är offentliga, och det ställer krav på att insamlingen av personuppgifter begränsas. Men respekten för den enskilde borde förhindra myndigheterna att som i dag aktivt sprida insamlade personuppgifter genom försäljning. Det faktum att uppgifterna är offentliga är inte — om man respekterar den enskildes integritet — ett argument för myndighetens försäljning av personuppgifter. En lång rad olika myndigheter säljer i dag uppgifter om medborgarna, uppgifter som de har fått i sin egenskap av myndigheter. Det leder till att den enskilde än mindre vet vem eller vilka som har insyn i hans eller hennes privatliv. Det innebär enligt min mening ett missbruk av det ansvar som insamlandet av uppgifter medför. Det innebär en ringaktning för den enskildes integritet. Därför bör den här typen av försäljning stoppas. Regeringen bör göra klart att myndigheter inte får sälja personuppgifter om de inte har stöd för detta i en särskild lag. Personnumret är av betydelse i det här sammanhanget. Genom att införa den förenklade självdeklarationen gör regeringen den största utökningen av personnummeranvändandet i det svenska samhället som någonsin gjorts i ett slag. Därmed öppnar man för nya samkörningar och nya kontroller i framtiden. Och därmed tar man ännu ett steg mot ett samhälle där medborgarna mer blir personnummer inför myndigheter än människor. Det gör man samtidigt som man hycklar ett intresse av att begränsa personnummeranvändningen. Herr talman! Det socialdemokratiska samhället är ett hårt och okänsligt samhälle. Det skyr inte någon kontroll. Integriteten är för den nuvarande regeringen bara en avvägningsfråga, där myndigheters intresse av en effektiv kontroll i praktiken har kommit att gå före medborgarnas intresse av en skyddad integritet. Vi moderater kommer att göra vad vi kan för att genom opinionsbildning skydda den enskildes integritet mot de attacker som socialdemokraterna gång på gång riktar mot den. Vi skall också visa att den debatten illustrerar alternativen i svensk politik — en kontrollstat som portionerar ut välfärd till människorna eller ett välfärdssamhälle där människorna i frihet utvecklar välfärden.

Herr talman! Utbildningsdebatten befinner sig just i dessa dagar i något av ett interregnum. Ministern har gjort sitt och fått gå. En ny är på väg in i utbildningsdepartementet. Om det som under de senaste dagarna fått sin upplösning finns mycket att säga. För min del har jag ingen önskan att strö ytterligare salt i de socialdemokratiska såren. En reflexion, herr talman, är emellertid ofrånkomlig. Utbildningsdepartementet är ett av de mera betydelsefulla. Där bestäms riktlinjerna för hur vi skall vårda det viktigaste vi har — hur våra barn skall få en start i livet som ger dem de bästa möjligheterna att utveckla sina inneboende egenskaper. Är det verkligen rimligt att använda just detta departement för att lösa personfrågor på andra håll i regeringen? Regeringsombildningen förefaller, kort sagt, inte först och främst ha dikterats av omsorg om skolan. Det är synd. Skolan mår inte väl av att bli en restpost i utrikespolitikens ytterkanter. Den förra utbildningsministern brukade — när vi moderater anklagade socialdemokraterna för att inte med tillräckligt allvar sätta kunskaperna i centrum — hävda att vi var orättvisa. Moderaterna har minsann inte monopol på att vilja ha kvalitet i skolan, brukade Lena Hjelm-Wallén säga, hänvisande till allehanda uttalanden om att också socialdemokraterna visst förstod vilket värde ordentliga kunskaper hade för eleverna. Jag skall, herr talman, ägna detta anförande åt att diskutera vad som faktiskt krävs för att talet om kvalitet i skolan skall bli någonting mer än bara tal. Eleverna har nämligen rätt att få något mer än högtidligheter. Låt mig börja från början. Skolans uppgift brukar anges i två led. Skolan skall ge kunskaper och uppöva färdigheter. Men skolan skall också utveckla eleverna socialt. Att skolan har detta dubbla mål råder det knappast politisk strid om. Vad vi däremot har svårt att enas om är vad som är hönan och vad som är ägget. För socialdemokraterna är analysen — något förenklat, det skall medges — att vi har att göra med två hönor eller, om man så vill, med två ägg. Skolan har en kunskapsförmedlande och färdighetstränande uppgift men parallellt 121 härmed också en socialt fostrande uppgift. Från tid till annan har än den ena, än den andra av hönorna uppmuntrats. Störst betydelse har oftast den sociala fostran givits. Vi moderater känner tvekan inför en sådan parallell analys. Den sociala fostran är för oss en oupplöslig konsekvens av kunskapsförmedlingen. Elever som har goda kunskaper har också den bästa förmågan att socialt finna sig till rätta i samhället. Kanske, herr talman, kan skillnaden förefalla subtil. Likväl är den viktig för den som vill skapa sig en bild av hur den svenska skolan under socialdemokratisk ledning har kunnat förlora så mycket terräng. När den sociala fostran av ideologiska skäl ges företräde faller kunskapsförmedlingen tillbaka i betydelse. Vill man värna kunskaperna i skolan inte bara för stunden, när kunskapsdebatten vinner allt flera anhängare, utan också över tiden, gäller det att inte trassla till analysen. Gör man det är man i praktiken en dålig garant för att skolan ger eleverna de kunskaper de faktiskt behöver. Att det finns fog för anklagelsen att socialdemokraterna har fel i sin kunskapsuppfattning visar det ständiga motståndet mot att entydigt uttala att kunskapsmålet har prioritet före alla andra uppgifter som pålagts skolan. Om några veckor lär riksdagen ytterligare en gång få bevittna hur detta sker. I synen på hönan och ägget ligger alltså den mest grundläggande svagheten i den socialdemokratiska kunskapssynen. Felanalysen förstärks i en rad konkreta enskilda frågor. Viktigast av dessa är betygen. Det låter sig sägas att betygen i något slags teoretisk bemärkelse inte kan anses vara en oumbärlig förutsättning för att skolan skall kunna klara sin kunskapsförmedlande uppgift. Likväl är det ändå så det förhåller sig. Skälet härtill, herr talman, är djupt mänskligt. Ger man inte eleverna besked om hur skolarbetet fortskrider är det en signal — om än oavsiktlig — till eleverna om deras prestationers värde. Alla människor behöver kunna se samband mellan de uppställda målen och resultaten av insatserna. I särskilt hög grad gäller detta för ungdomar som har svårare än äldre att överblicka den längre tidsperiod under vilken skolans resultat skall komma till användning. Därför går det i praktiken inte att förena betygsmotstånd med tal om behovet av en kunskapsskola. Det går möjligen retoriskt, men det är inte nog. Menar man allvar med kunskapstalet måste man också acceptera att elevernas krav på betyg i skolan är rättmätiga. Elever som kräver papper på sina prestationer får inte avfärdas som om de inte förstod sitt eget bästa. Det gör de nämligen, långt mycket bättre än sina politiska styresmän. Av samma fundamentala betydelse som betygen är synen på skolans ämnen. Under århundraden har en struktur för vetande gradvis vuxit fram. Strukturen ligger till grund för den indelning i ämnen som skolan kommit att tillämpa. Ämnesindelningen är inte, som den politiska debatten ibland ger intryck av, tillkommen av en slump. Tvärtom är den uttryck för en nedärvd erfarenhet, som det är litet förmätet att med ett penndrag förklara för otidsenlig. Likväl är det detta som socialdemokraterna är i färd med att göra. När de naturorienterande och de samhällsorienterande ämnena i grundskolan nu buntas samman i block är det uttryck för en historielöshet som regeringen borde hålla sig för god för att anamma. Socialdemokraterna får förlåta oss om vi tar denna historielöshet till intäkt för att hävda att regeringspartiets kunskapstal inte är så mycket värt. Utan ämnen lämnas eleverna i sticket. Verkligheten blir till ett töcken där skolan utlämnar eleverna till att gissa om vad som faktiskt sker bakom det ytligt synliga skeendet. En sådan skola, herr talman, är inte en kunskapsskola utan en flumskola. Med stor målmedvetenhet genomförs nu en kunskapssyn som bygger på ämnesupplösningen. Förändringen av lärarutbildningen är det allvarligaste exemplet på detta. De förslag från regeringen som riksdagen just nu behandlar om avskaffande av kvalitetsbetyg i lärarnas ämnen är ett annat. Det vore mig främmande att hävda att socialdemokraterna underminerar skolans möjligheter att förbereda eleverna för vuxenlivet med vett och vilja. Snarare handlar det om en ideologisk bestämning av vilka värden vårt samhälle främst bör hylla. Det vore underligt om inte ett socialistiskt och ett liberalt synsätt skulle leda till skilda slutsatser om vad unga människor bäst behöver för framtiden. Det är, herr talman, om detta utbildningsdebatten borde handla. Skall man tillmäta vad som sades i de socialdemokratiska talarstolarna under den nyss avslutade valrörelsen någon betydelse är emellertid socialdemokraterna inte intresserade av en sådan debatt. Socialdemokraterna tillägnade valrörelsen glåporden. Oppositionens — och i synnerhet moderaternas — motiv skulle ifrågasättas och förtrampas. Kanske är också valuppläggningen som sådan ett uttryck för den skillnad i respekt för sanning och rätt mellan oss och socialdemokratin som jag just talat om i fråga om skolan. För oss moderater är utbildningen av våra unga för viktig för att behandlas på det vis socialdemokraterna gjorde inför valet. Ingen politisk verksamhet lämpar sig för glåporden. Våra barns framtid gör det i särskilt liten utsträckning. Vad barnens framtid kräver är att vi tar skolans bekymmer på allvar. Dagens kunskapsstandard räcker inte för att barnen när de blir äldre skall kunna hävda sina och vårt lands intressen i en omvärld där allt flera börjar kunna mycket. Sett över tiden ökar kraven på den svenska skolan. Tidigare — när det inte var fullt så trångt på utvecklingsgalejan — var konkurrensen måttligare. Då var det lättare att vara framgångsrik. I dag är det inte längre så. Nya länder är i dag i kapp eller på vissa områden t.o.m. förbi oss. Det skärper kraven. Det är möjligt att det låter litet övermaga, men ingen ambition lägre än att den svenska skolan skall vara bäst i världen är god nog. Bara om vi når dithän kan vi nämligen kompensera andra handikapp som ett litet land som vårt alltid har i det internationella umgänget. Högt löneläge, en liten hemmamarknad och trots allt begränsade ekonomiska resurser kan inte förenas med en skola som inte håller måttet, om vi har ambitioner att vidareutveckla det svenska samhället, till gagn inte minst för de sämre lottade bland oss. De elever, herr talman, som i dag har svårast att hävda sig är de som från början hade de sämsta förutsättningarna. Så är det trots att skolan under hela efterkrigstiden medvetet har styrts i riktning mot att ge också elever som kommer från mindre studieprivilegierade miljöer goda utvecklingsmöjligheter. Såväl internationella som egna undersökningar tyder på att skolans brister på detta område är allra störst. Herr talman! Så ser verkligheten ut. Det är vår skyldighet att se den som den är. Att leta ursäkter hjälper ingen. Moderata samlingspartiet kommer under de kommande tre åren att fullfölja sin kritik av den socialdemokratiska utbildningspolitiken med utgångspunkt i de reformkrav som vi gradvis mejslade ut under de tre år som just gått. Det här är några av de krav som vi fäster särskilt stor vikt vid: 1. Tidigare skolstart. Det är slöseri med barnens inlärningsintresse att inte låta dem börja skolan när de är sex år. Genom en successiv sänkning av skolstarten under de närmaste tre åren kan vi dessutom underlätta omställningen för lärare, som annars blir arbetslösa på grund av minskande elevkullar. 2. Fritt skolval. Alla barn — och deras föräldrar — skall ha rätt att välja skola inom det offentliga skolväsendet och mellan detta och friskolorna. Valfriheten får inte begränsas av plånboken. Föräldrainflytande måste gå före politikermakt. Fria skolor har bland många andra förtjänster också visat sig vara till stor hjälp för elever som löper risken att slås ut. Dessutom kan fria skolor göra det lättare att behålla undervisning i glesbygd. 3. Vali högstadiet. I högstadieåldern är det särskilt viktigt att skolan förmår att ta till vara alla de vitt skilda begåvningsinriktningarna. 25 96 av tiden skall vara öppen för val mellan olika praktiska ämnen, läroämnen och språk. 4. Återupprätta betygen. Skolan skall naturligtvis ställa krav på eleverna. Eleverna skall å sin sida få ett papper på hur skolarbetet går. Det bästa sättet att visa resultaten är genom betyg. Precis som en förkrossande majoritet av eleverna och föräldrarna tycker vi att betygen skall ges tidigare än i dag. Första gången bör betyg ges efter vårterminen i årskurs 3. På mellanstadiet bör betyg ges efter varje vårtermin och på högstadiet efter varje termin. Men betygen behöver förändras. Det är ju inte vad barnen kan i förhållande till sina kamrater som är det intressanta utan vad de kan i förhållande till skolans krav. Fler betygssteg än fem ökar dessutom betygens informationsvärde. 5. Ärliga besked. Inför inträdet i gymnasieskolan skall ungdomarna få ett ärligt besked om vilka kunskaper som krävs för den utbildning de önskar. De som inte har tillräckliga kunskaper skall få möjlighet att komplettera. I en sådan ny utbildning kan dessutom kommunernas uppföljningsansvar inordnas. Det är bättre att ge raka besked, innan allting har gått snett. Ungdomar som har förkunskaperna skall garanteras plats i gymnasieskolan. 6. Rektor och lärare skall anförtros ansvar. Skolan blir inte bättre av att politiker lägger sig i allting överallt. Mera ansvar till rektor och lärare gör det lättare att ge alla elever en så bra undervisning som de lokala förutsättningar na medger. Mindre klasser t.ex. bör varje skola få inrätta för de pengar som faktiskt finns. Herr talman! Till en konstruktiv debatt utifrån dessa riktlinjer inbjuder vi alla som är intresserade av våra barns och vårt samhälles framtid.

Herr talman! Det behövs en revolution i skolan i dag — en revolution som sätter kvaliteten i högsätet och gör rent hus med de socialdemokratiska teserna om att alla barn skall göra samma saker vid samma tillfälle. Tendenser finns till att några av företrädarna för regeringspartiet börjat tänka om, men det går alldeles för trögt, och under tiden tvingas den ena generationen barn efter den andra in i det likriktande systemet. Parallellt med inlärningen av de mest grundläggande kunskaperna och färdigheterna finns det tre saker som barn och ungdomar måste lära sig. Först då ger skolan den förberedelse för livet som vi alla har enats om att skolan skall ge och som finns kodifierad i målen för skolan. Dessa tre ting är — att skaffa sig kunskap om kunskap, — att lära sig hur man skaffar sig överblick och — att tillägna sig grunderna för att avge ett omdöme. Det första är nödvändigt för att man skall kunna fördjupa sig själv i intressanta områden. Det andra är nödvändigt om man skall lära sig behärska och rätt utnyttja den ofantliga mängd information som vi alla utsätts för. Det tredje, omdömesförmågan, kan man inte tillägna sig med rent förnuftsmässiga studier. Omdöme kräver dessutom känsla, förståelse och inlevelse i andra människors villkor. Och för det behöver man inte bara hjärna utan också hjärta. Är det då detta som våra barn får lära sig och får med sig när de lämnar skolan? I USA finns en organisation, FDS, som följer upp effekterna av skolans arbete. Deras senaste undersökning gällde 17-åringarna. Den visade att ungdomarna var väsentligt sämre på att analysera och dra slutsatser av ett skriftligt material. Ännu sämre var de på att återberätta en text som de hade läst. Märkligt nog var alla mer benägna att avge omdömen om texten. Kort uttryckt — ungdomarna kommer ihåg mindre av vad de har läst. De har förstått det sämre, men är mer benägna än för tio år sedan att avge ett omdöme om det lästa. Man förstår mindre, men tycker mera! Jämförelser med Sverige kan naturligtvis halta en del, men trenden finns där. Vad beror då detta på? En viktig orsak kan vara att man inte lagt sig tillräckligt vinn om kvaliteten på den undervisning som erbjudits i ett snabbt utbyggnadsskede. Folkpartiet har upprepade gånger krävt insatser som skulle höja kvaliteten på alla stadier i utbildningssystemet. Ett av kraven för grundskolan var att öka tiden för svenska och matematik, något som regeringspartiet nu också insett behoven av. Det borde vara självklart att man vid inlärning tar vara på det tillfälle när eleven är mest motiverad. Så sker inte i dag när det gäller att t.ex. lära barnen läsa. Många förskolebarn vill inget hellre än att få nyckeln till den fantastiska värld som öppnas när man kan läsa. Men det får de inte, för det ingår inte i förskolans pedagogik. Sänk skolpliktsåldern till sex år, säger folkpartiet, och dra konsekvenserna av att barnen mognar tidigare i dag än förr! Den bästa garanten för utbildning med kvalitet är välutbildade lärare. Genom den nya lärarutbildningen blir det förbättringar för lågoch mellanstadieeleverna. Detta har folkpartiet naturligtvis stött. Men för högstadieelevernas lärare sänker socialdemokraterna kraven. När barnen fått grunderna och skall börja med fördjupade studier, då skall de behöva nöja sig med lärare som bara har en termins studier i ämnet. Här har bakåtsträvarna inom socialdemokratin fått breda ut sig. Förlorarna är elever, föräldrar och inte minst de lärare som tvingas utföra ett påfrestande arbete utan att ha fått den utbildning de så väl behöver. Inte heller har socialdemokraterna stött vårt förslag om en bred fortbildning av de lärare som nu finns i skolan, så att de kan få bygga på sin utbildning till den standard som vissa av de nytillkommande lärarna kommer att få. Om vi bara skall nöja oss med de nytillkommande lärarnas kvalitetsförstärkning, märker vi ju inte något resultat förrän långt in på tjugohundratalet. Andra förbättringar vi föreslagit är att i skolan behålla en del av de lärare som annars kommer att bli arbetslösa när eleverna blir färre. Vi tycker de gör bättre nytta där. Vi vill också behålla de små skolorna så långt det är möjligt. ”Alla elever i gymnasieskolan skall stimuleras efter sina förutsättningar och alla skall finna sin gymnasieutbildning meningsfull”, säger socialdemokraterna som ett motto för en reformerad gymnasieskola. Men varför skall inte eleverna i dagens gymnasieskola erbjudas samma möjligheter? måste man ju fråga. Eva och Erik har ett specialområde där de är särskilt duktiga och som de är särskilt intresserade av, nämligen idrott. De får ta fem timmar av sin timplan varje vecka för att ägna sig åt detta ämne. Jag tycker det är bra att den möjligheten finns. Lena och Lasse har också speciella talanger. Lena spelar violin, och Lasse är mycket språkbegåvad. Också de vill gärna specialstudera sina ämnen, men då säger socialdemokraterna stopp. För Lena och Lasse gäller inte löftena om att varje elev skall få utvecklas efter sina speciella förutsättningar. För att ta bort de här orättvisorna krävs inga stora insatser i dagens gymnasieskola. Det enda som krävs, vilket vi i folkpartiet också har motionerat om ett antal gånger, är att det som gäller för idrottselevernas timplan också skall kunna tillämpas när det är fråga om andra specialintressen. Folkpartiets program för en skola med bättre kvalitet är följande: Stimulans till alla typer av begåvningar. För att det skall kunna bli en kvalitetsrevolution räcker det tyvärr inte enbart med konkreta åtgärder. Det krävs också en attitydförändring hos dem som har majoriteten, så att de inser att alla — elever, lärare, föräldrar och samhället i stort — har glädje och nytta av välutbildade samhällsmedborgare. Det är en sådan attitydförändring vi efterlyser hos socialdemokraterna.

Herr talman! Under de senaste åren har vi ofta haft anledning att återkomma till frågan om gymnasieskolans dimensionering. Intresset för att få en gymnasieutbildning har ständigt ökat, såväl från de direktsökande efter årskurs 9 i grundskolan som från de något äldre elever som söker till gymnasieskolan efter något eller några års erfarenheter från arbete eller verksamhet inom det kommunala uppföljningsansvarets ram. Samtidigt har vi kunnat konstatera — och det är mycket glädjande — att kommunerna på ett förtjänstfullt sätt har ökat sina ambitioner i strävan att ge alla en avslutad utbildning i ungdomsskolan. Tyvärr har inte regeringen förmått att hänga med i takt med denna utveckling. De ramar som man ställt till kommunernas förfogande har varit otillräckliga, och alltför många, för att inte säga onödigt många ungdomar har ställts utanför. Centern däremot har fungerat som pådrivare. Från tid till annan har vi sett hur våra förslag till vidgade ramar först har förkastats av riksdagsmajoriteten för att sedan efter något halvår återkomma som regeringsförslag, tyvärr inte med ett oförvanskat innehåll utan oftast i ett bantat skick. Så här har det varit under en längre tid, och regeringen tycker uppenbarligen att det är bättre att satsa resurserna på åtgärder inom uppföljningsansvaret och på halvtidsarbete i s.k. ungdomslag. Under det förra riksmötet redovisade vi i partimotioner hur centern vill utforma en totaldimensionerad gymnasieskola. Vi redovisade också hur vi tänkte oss att den skulle finansieras. Våra förslag blev då avvisade, även om vi fick s.k. positiva skrivningar. Men sådana ger som bekant inga platser i gymnasieskolan! Däremot kunde vi under valrörelsen märka att också regeringsföreträdarna nu börjat inse det goda i centerförslagen. Och inte nog med detta: I självaste regeringsförklaringen har nu landets statsminister utlovat plats till alla ungdomar under 20 år i gymnasieskolan. Tala om lyhördhet! Jag hade haft för avsikt att ställa vissa frågor till utbildningsministern. Detta är nu inte möjligt. Men kanske Georg Andersson kan ge besked. När kommer de konkreta förslag som ger kommuner och länsskolnämnder ett fastare underlag för den planering dessa är skyldiga att svara för? Just nu är landets länsskolnämnder i färd med att skära ned i den organisation som kommunernas skolstyrelser har föreslagit. Det måste de göra för de har en ram att hålla sig inom för läsåret 1986/87 som innebär ett oförändrat antal platser jämfört med innevarande år trots att antalet 16-åringar ökar. Gör de ingenting nu försämras i realiteten utbildningsmöjligheterna i gymnasieskolan nästa höst, och det blir definitivt inte plats för några äldresökande. Det räcker inte med att hänvisa till den kommande budgetpropositionen, för då är det för sent. Anslagen till gymnasieskolan och därmed också dimensioneringen brukar komma upp till behandling här i kammaren under senare delen av maj månad, och då är i praktiken nästa års intagningsprocedur avklarad. För inte är väl avsikten att låta platsantalet sjunka för att sedan i lagom tid till valet 1988 börja en viss upprustning av gymnasieskolans kapacitet? Vid årets intagning har man för första gången fullt ut tillämpat det olyckliga beslutet om prioritering av direktsökande från grundskolan. Avsikten med det beslutet var ju att alla 16-17-åringar skulle beredas plats i gymnasieskolan. Så har dock inte blivit fallet, även om det lett till en viss förbättring för just den åldersgruppen. Men det är en förbättring som i gengäld har gått ut över andra som också är i behov av utbildning. En klart märkbar effekt är också att allt fler 16-åringar har känt sig tvingade att söka till gymnasieskolan direkt från årskurs 9, trots att de har saknat all motivation i övrigt, bara för att inte riskera att senare ställas utanför. Samtidigt har många 18-åringar och äldre avstått från att söka därför att de har fått uppfattningen att det över huvud taget inte var någon idé. Enligt skolöverstyrelsens anslagsframställan har de s.k. äldresökande minskat med över 30 96. Det här är en oroande utveckling som dess värre besannar de farhågor som vi i centern hyste när de tidigare dimensioneringsoch prioriteringsbesluten togs. Tyvärr ville man inte lyssna på oss då, men nu när vi känner resultaten borde det vara dags för en omprövning. Men det finns också andra frågor som rör gymnasieskolan som kräver uppmärksamhet. Den kanske allra viktigaste är den om gymnasieskolans utvecklingsoch försöksarbete. Vi har nu hunnit ett stycke på väg och kan dra vissa slutsatser. En är att engagemanget och intresset från skolans omgivning är ganska litet — eller rättare sagt obefintligt. Oftast är det en liten grupp entusiastiska lärare på skolan som driver ett försökseller utvecklingsprojekt som en relativt isolerad företeelse utan aktiv medverkan från andra lärare, skolledare eller skolpolitiker. Undantag finns men de är ganska få. Jag menar att om vi skall kunna leva upp till de intentioner som kom till uttryck i propositionen om en gymnasieskola i förändring och i det riksdagsbeslut som den resulterade i, då krävs det en viss aktivitet från regeringens sida. Avsikten var att få en bred förankring för de förändringar som alla är ense om att de behövs, och då måste inte bara skolan utan också näringslivet och arbetsmarknadens parter komma med i bilden. Att i ett sådant läge försvaga kontakterna mellan skolan och arbetslivet är inte försvarbart. Tvärtom borde dessa kontakter förstärkas, och det måste vara ett minimikrav att man slår vakt om SSA-rådens resurser. På den här punkten har regeringen varit väldigt tystlåten, och det skulle ha varit intressant att höra hur utbildningsministern ser på samverkansfrågorna mellan skolan och arbetslivet mot bakgrund av den pågående försöksverksamheten. I det här sammanhanget vill jag också passa på att aktualisera yrkesutbildningens plats i utvecklingsarbetet. Tyvärr har yrkesutbildningen kommit litet vid sidan av den processen, genom den särskilda översynen inom utbildningsdepartementet som fått namnet ÖGY. Jag menar att vi så snart som möjligt måste foga in yrkesutbildningen i gymnasieskolans övriga utvecklingsarbete. Det gäller också att se till att utvecklingsarbetet inte bara påverkas av dem som redan är verksamma i skolan utan att också skolans omgivning, dvs. det privata näringslivet, den offentliga förvaltningen och arbetsmarknadens parter, får komma med och dela ansvaret för hur gymnasieskolan utvecklas. Allt fler talar om behovet av en längre, 3-årig yrkesutbildning. Det tredje året handlar då oftast om s.k. färdigutbildning. Vi beklagar att en majoritet i riksdagen har tagit bort inte bara stimulansbidraget till lärlingsutbildningen utan även hela statsbidraget till det tredje utbildningsåret. Detta har i sin tur lett till att vi fått färre elever i färdigutbildning men fler ungdomar i ungdomslag. Det är ett dåligt alternativ för ungdomarna och en dålig affär för staten — ungdomslag är en dyrare och sämre lösning. En lärling är anställd och har lön — han betalar t.o.m. mer i skatt än vad lärlingsplatsen kostar staten i bidrag! Strax efter riksdagsbeslutet om att avveckla bidraget till färdigutbildningsåret kom TCO med ett förslag, som egentligen innebär att färdigutbildningsåret skall återföras — fast det kallas inskolningsår. Lena Hjelm-Wallén var mycket positiv och sade att ”förslaget bör prövas snabbt”. Det skall bli intressant att se hur den nye utbildningsministern hanterar det här förslaget. En annan fråga som bör uppmärksammas är bristen på behöriga lärare inom industrioch hantverkssektorn. Denna brist är så påtaglig att vissa utbildningar helt enkelt inte kunnat komma till stånd. Problemet känns igen även från AMU och vissa högskoleutbildningar. Orsakerna är naturligtvis många. De borttagna utbildningsarvodena under utbildningstiden har inneburit att det är svårt att nyrekrytera lärare. Det ger i dag inte heller någon särskilt hög status att vara yrkeslärare, och vår förmåga att konkurrera med det privata näringslivet när det gäller löner är inte mycket att skryta med. Vi politiker skall ju vara försiktiga med att uttala oss i frågor som rör löner och anställningsvillkor, men som ansvariga skolpolitiker kan vi inte stå passiva och se på när våra bästa lärarkrafter försvinner. Jag tröstar mig med att det inom näringslivet också finns en insikt om att detta är ett gemensamt problem. Ingen kan begära att skolan skall kunna svara för en förstklassig yrkesutbildning om skolan samtidigt dräneras på de bästa lärarkrafterna. Vi måste pröva möjligheterna till ett utvidgat samarbete, som också kan innebära gemensamt utnyttjande av personal. Detta skulle i sin tur kunna hjälpa skolan att klara en del mycket besvärliga fortbildningsproblem, samtidigt som kunskaperna om skolan och skolans speciella villkor skulle öka ute i industrin. Herr talman! Som framgått står gymnasieskolan inför en lång rad olösta problem. Samtidigt pågår ett intensivt utvecklingsarbete för att anpassa utbildningsutbudet både till elevernas önskemål och till arbetsmarknadens behov. I det arbetet behöver alla goda krafter samarbeta för att skapa en gymnasieskola för alla.

Herr talman! Jag lade märke till att Gunnar Hökmark tidigare i debatten sade att det socialdemokratiska välfärdssamhället är hårt och kallt. Jag tycker att det var en djupt orättvis karakteristik. Jag vill peka på att en viktig del av välfärdssamhället bärs upp av den väl utbyggda utbildningsverksamhet som erbjuds i vårt samhälle. Vi har en grundskola för alla. Gymnasieskolan når praktiskt taget alla ungdomar under 18 år, och vårt mål är att mycket snabbt bygga ut gymnasieskolan så att alla under 20 års ålder skall kunna beredas plats. Folkbildningen har stor omfattning, inom studieförbund och folkhögskolor. Den kommunala vuxenutbildningen och arbetsmarknadsutbildningen ger tusentals människor i vårt land chans till en ny start i livet. På högskolan gör vi en satsning som är större än någonsin. Dessa mycket betydande insatser på utbildningens område är av oskattbart värde för enskilda individers utveckling. Utbildning innebär frigörelse. Utbildning kan skapa framtidstro. Utbildning föder självkänsla, den bryter vanmakten. Utbildning är av avgörande betydelse för hela samhällets utveckling, den kan medverka till att göra framtiden möjlig. Vi har en kvalitativt hög standard i vårt utbildningssamhälle. När vi socialdemokrater slår vakt om välfärdssamhället innefattar vi också utbildningen i dess olika former. Jag vill påminna om den nyligen utkämpade valrörelsen, som i hög grad, framför allt från moderaterna, innebar attack mot den offentliga sektorn, mot välfärdssamhället. Jag hade då anledning att, och jag vill göra det nu också, påminna om att utbildningsområdet är en mycket stor del av denna offentliga sektor. Hade de moderata attackerna, med bistånd av folkpartiet och centern, lyckats, hade det inneburit ett allvarligt hot också mot utbildningsområdet. Jag vill särskilt säga några ord om vuxenutbildningen. Det är den del av utbildningssektorn som lätt hamnar i skuggan i de s.k. stora debatterna. Det är kanske därför moderata samlingspartiet har riktat de hårdaste attackerna mot vuxenutbildning. I dag har till regeringen överlämnats ett betänkande om vuxenutbildningens effekter. Utredaren Sune Ahlén konstaterar att reformerna inom vuxenutbildningen har nått den eftersträvade effekten så till vida att allt fler söker sig till utbildningen. Däremot har vuxenutbildningen inte varit lika framgångsrik när det gällt att minska utbildningsklyftorna. Tyvärr är det så att vuxna med kort utbildning i mindre utsträckning än högutbildade söker sig till vuxenutbildningen. De som är äldre än 45 år är svårare att nå. De geografiska skillnaderna är påtagliga. Vuxna i storstäder är mer benägna att delta i utbildning än vuxna i glesbygder. Ett glädjande inslag i utredningens rapport är emellertid att vuxenutbildningen i hög grad haft betydelse för kvinnorna. De är i majoritet inom vuxenutbildningen. En slutsats man bör dra av den här utredningen är att ytterligare ansträngningar måste göras för att med vuxenutbildningen överbrygga utbildningsklyftorna. Utbildningens jämlikhetsskapande syfte måste lyftas fram ännu mycket starkare än tidigare. Det är angeläget att ägna vuxenutbildnings frågorna särskild uppmärksamhet under de närmaste åren. Så några kommentarer till de inlägg som är gjorda i det här avsnittet av debatten. Per Unckel ömkar sig över de socialdemokratiska såren. Jag undrar om det inte ändå är så att moderaterna har störst bekymmer med att omhulda och plåstra om sina egna sår efter valrörelsen. Av Per Unckels inlägg kan jag konstatera: från moderaterna intet nytt på utbildningens område. Det var en uppräkning av kända och ofta upprepade ståndpunkter. Man skulle kunna sammanfatta dem så att om dessa krav skulle genomföras skulle det innebära en återgång till en ordning som vi hade för några decennier sedan, till den gamla skolan som Per Unckel än en gång målar upp och försöker göra till ett lockande alternativ. Per Unckel talade om hönor och ägg och Ylva-Annerstedt angrep socialdemokratin med tal om revolution. Jag vet inte om det finns någon gemensam nämnare i de båda attackerna mot den socialdemokratiska utbildningspolitiken. Per Unckel försöker analysera kunskapsinhämtande och fostran. Låt mig bara konstatera att som alltid när Per Unckel talar om detta är det fostran som skjuts i bakgrunden, och grundskolans fostrande uppgift blir någonting som Per Unckel tror kommer av sig självt, om man bara trummar på med faktainhämtande i de enskilda ämnena. Om betyg sade Per Unckel en intressant sak. Han tyckte att det var viktigt att skolan ger besked till eleverna om hur arbetet i skolan utvecklas. Det tycker jag också. Det är väldigt viktigt att man ger det kontinuerligt och i nära kontakt mellan föräldrar och lärare. Men jag tror faktiskt att betygen i den form som Per Unckel talar om dem är ett ganska trubbigt och dåligt instrument. Då är det bättre med den direktkontakt som faktiskt läroplanen påbjuder mellan lärare och elev. När Per Unckel talar om ämnesindelningen och konstaterar att nu buntas NO och SO-blocken ihop vet jag inte riktigt vad det är han tänker på. Läroplanen är ju inte förändrad, och den är antagen under bred enighet. Den bygger på en samverkan mellan ämneskombinationerna i naturorienterande och samhällsorienterande ämnen. Jag har haft rätt mycket kontakt med pedagoger, och jag tror mig kunna göra det påståendet att när Per Unckel talar om vikten av att hålla ämnena isär och förmenar skolan en ämnesövergripande utbildning visar han sig vara en mycket dålig pedagog. Tidigare skolstart talar Per Unckel om. Vid sex års ålder skall barnen börja skolan. Jag vill fråga: När skall de sluta skolan? När har de fullgjort grundskolan? Innebär en tidigare skolstart att vi skall ha en tioårig grundskola? Eller gäller det bara att flytta ner skolgången så att man börjar ett år tidigare och slutar ett år tidigare? Det tror jag vore en pedagogiskt och ur utvecklingssynpunkt dålig metod. Ylva Annerstedt vill göra rent hus med socialdemokratiska doktriner, och så upphöjer hon till en socialdemokratisk doktrin att alla barn skall göra samma sak samtidigt. Det är helt fel — det stämmer inte alls med vår syn på skolan och de undervisningsmetoder man enligt vår mening skall tillämpa. Jag vill till Ylva Annerstedt bara ställa frågan: Hur mycket resurser är folkpartiet nu berett att satsa på grundskolan? Jag noterar att det skall vara en skola där man har flera lärare, mindre klasser, flera små skolor. Det är mycket kostnadskrävande reformer. Jag frågar faktiskt på fullt allvar hur det egentligen är med matematiken i folkpartiets skolpolitik. Till Larz Johansson slutligen: Jag vill gärna ge det erkännandet till centern att man varit pådrivande när det gällt att öka dimensioneringen av gymnasieskolan. Vi har nått en enighet om att snabbt komma fram till en dimensionering som medger att alla under 20 år kan beredas plats. Jag är beredd att medverka till att ett besked om dimensioneringen för de närmast kommande åren kan lämnas så tidigt som möjligt.

Herr talman! Georg Andersson började med att bemöta Gunnar Hökmark, som enligt hans mening hade hävdat att det socialdemokratiska välfärdssamhället var hårt och kallt. Jag skall ägna huvuddelen av min replik åt denna fråga, men först bara konstatera att om Georg Andersson tyckte sig finna en gammal skola skisserad i det anförande jag för en stund sedan höll här i kammaren måtte han ha varit döv på båda öronen. Och när han tror att det är bara att fortsätta som hittills med att parallellställa fostran och kunskapsförmedling för att resultaten skall bli goda välkomnar jag honom ut i verkligheten för att se hur den skolpolitiken lyckas i praktiken. Hårt och kallt är det socialdemokratiska välfärdssamhället — det är en orättvis beskrivning, hävdar Georg Andersson. Jag tror inte att det är det, Georg Andersson. Låt mig ta några exempel. Det är inget varmt, gott, omtänksamt samhälle som lämnar 500 000 av sina 8 miljoner medborgare till att bokstavligen med mössan i näven gå till socialhjälpen för att klara sitt dagliga uppehälle. Det är inget varmt, mänskligt och omtänksamt samhälle som låter sina medborgare, i allmänhet de svagaste bland oss, fastna i byråkratin i kommuner och stat. För att nämna ett exempel: Det är inget varmt och omtänksamt samhälle som över huvud taget tillåter att fall av snickaren Hjortbergs karaktär finns och existerar. Det är inget varmt och omtänksamt samhälle som förvägrar barnfamiljerna en anständig möjlighet att välja barnomsorg så som de själva vill alldeles oavsett vilka önskemål politikerna kan tänkas ha. Det är inget varmt och omtänksamt samhälle som, för att ta ett exempel från skolpolitikens område, accepterar och ser hur mängder av ungdomar bokstavligen slås ut ur skolan. Det är inget varmt och omtänksamt samhälle som förvägrar föräldrar och barn möjligheten att välja en skola som de själva tycker är bra, alldeles oavsett politikernas ambitioner och önskemål. Georg Anderssons oerhört korta replik till den icke närvarande Gunnar Hökmark ger vid handen att socialdemokraterna trots att valrörelsen är slut inte har förstått vari kritiken mot den socialdemokratiska välfärdsmodellen faktiskt består. Man skall ha rätt att välja, Georg Andersson. Man skall ha rätt att känna att man respekteras som människa. Man skall inte bara vara en person som politikerna kan handskas med efter sitt eget huvud.

Herr talman! Georg Andersson sade i sitt anförande att vi har en hög kvalitet i vår utbildning. Men det är ju inte sant, Georg Andersson. När vi ser till de internationella undersökningarna för barn och ungdom i ungdomsskolan visar det sig att matematikkunskaperna ligger på ungefär samma nivå som i Somalia. Vi har bredd i vår utbildning men inte kvalitet. Svenska ungdomar som gått ut gymnasiet blir inte längre antagna till utländska universitet utan speciella tentamina. Det är därför som vi kämpar för en bättre kvalitet på alla nivåer i vårt utbildningsväsende. En sådan uppnår man bl.a. genom de insatser som jag omnämnde i mitt första anförande. Georg Andersson sade vidare att vi hade startat attacker mot den offentliga sektorn i valrörelsen. Vi vill inte rasera den offentliga sektorn, Georg Andersson. Vi vill ha en bättre offentlig sektor. Det uppnår man bl.a. genom att avskaffa monopolet och ge alternativ. Det har vi sett på ett flertal områden. City Akuten är ett sådant exempel inom sjukvården. När det finns alternativ får monopolen förändra sin verksamhet. Det gäller Waldorfskolorna, t.ex. Kristofferskolan. En lång rad föräldrar har funnit att dessa skolor ger en utbildning som de gärna vill att deras barn skall få, om de bara kunde betala avgiften. Dessa skolor får nämligen inte bidrag i samma utsträckning som den offentliga skolan får. På en lång rad punkter tillåts inga alternativ eller skilda uppfattningar inom skolan, Georg Andersson, och det är det som vi menar är felet. Alla barn utvecklas inte i samma takt och har inte samma slags begåvning. Därför måste det finnas valmöjligheter. Slutligen till frågan om resurserna. Hur skall vi kunna betala fler lärare? Ja, det kan inte vara okänt för Georg Andersson att vi har motionerat om detta och talat om varifrån pengarna skall tas, nämligen från de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Arbetslösa lärare kostar ju nästan lika mycket som lärare i tjänst. Vi anser att de lärare som har fått en bra och ordentlig utbildning av samhället skall finnas där de gör bäst nytta, dvs. i skolan.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Jag tackar Georg Andersson för beskedet om att det skall komma besked om den ökade dimensioneringen så snart som möjligt. Jag har förståelse för att Georg Andersson inte kan vara mer precis än så. Nu är det ingen tid att försitta, varför jag utgår från att det kommer ett klart besked från regeringskansliet inom kort. I mitt inledningsanförande sade jag också att länsskolnämnderna just nu är uppe i planeringsarbetet. Möjligen kan man uttrycka en viss förvåning över att vi gång på gång i förväg måste tala om för regeringen hur det skall vara och sedan få lov vänta ett halvår innan vi får igenom vår vilja. Det skulle naturligtvis vara enklare om vi direkt kunde fatta besluten, men då skulle det möjligen kunna uppstå en viss tveksamhet om vem som egentligen styr den svenska skolan.

Herr talman! Per Unckel flydde ut på det allmänpolitiska fältet och försökte sig på en lång uppräkning över inslag i vårt samhälle som skulle bevisa att vi lever i ett hårt och kallt samhälle. Jag vidhåller att det för det första är en utomordentligt orättvis karakteristik av det svenska välfärdssamhället, det folkhem som vi har byggt upp och i så många avseenden har anledning att vara stolta över. För det andra konstaterar jag att det moderata alternativet på väsentliga punkter är ett hot mot inslag i detta välfärdssamhälle. Per Unckel säger att jag inte har förstått kritiken mot välfärdssamhället. Av valresultatet att döma kan jag konstatera att inte heller svenska folket i så fall har förstått det fina i den moderata politiken. Valet gav ju moderaterna en bakläxa. Men jag konstaterar sedan att när moderaterna analyserar valresultatet och sin egen valrörelse säger de att felet var att de var för tydliga. Det är måhända så att svenska folket faktiskt har förstått vilken politik moderaterna står för och därför inte har gett moderaterna förtroende att bilda regering och leda det här landet. Det tycker jag är mycket bra även ur skolans synpunkt, eftersom moderaternas politik i viktiga avseenden skulle ha inneburit att skolans resurser hade minskat. Beträffande kvaliteten hänvisade Ylva Annerstedt till den s.k. IEA undersökningen, som visade att kunskapsnivån i matematik hos eleverna i allmän kurs i årskurs 7 år 1980 var osedvanligt låg vid en internationell jämförelse. Men det var på detta område och vid denna tidpunkt. Allmänt kan man säga att vi alltid har klarat oss mycket bra vid de internationella jämförelserna på skolområdet.